Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Birgitta Dahl för svaret på interpellationen. Koncessionsnämnden har gett Saab rätt att släppa ut 65 ton lösningsmedel och 500 kg freon på Kockumsområdet i Malmö. Jag anser att det är en ren skandal. Birgitta Dahl säger i interpellationssvaret att mycket stränga miljökrav bör ställas på Saabs verksamhet. Vi kan nu konstatera att koncessionsnämnden inte brytt sig särdeles mycket om att ställa sådana stränga krav. Inte kan väl Birgitta Dahl mena att koncessionsnämndens klartecken till utsläpp av 65 ton lösningsmedel är något tecken på att man har mycket stränga krav, alldenstund det finns reningsteknik. Vidare säger Birgitta Dahl i svaret att det är utomordentligt viktigt att utsläppen nedbringas till en så låg nivå att människors hälsa och miljö inte riskerar att skadas. Någon risk för skador får alltså inte finnas. Då ter sig koncessionsnämndens beslut nära nog som ett hångrin rakt i ansiktet på malmöborna. Det kan ju ändå inte vara så att koncessionsnämnden tror — och det förmodar jag att inte heller Birgitta Dahl gör — att människors hälsa och miljö inte skadas av 65 ton lösningsmedel. Faktum är att koncessionsnämnden tillstår att både människor och miljö tar skada. I beslutet finns nämligen en rekommendation att man inte skall bygga bostäder i närheten av dessa utsläpp. Där finns alltså en insikt. Statsrådet Dahl säger vidare att om beslutet överklagas, skall regeringen ”i vederbörlig ordning” behandla ärendet. Vad är nu detta för passivitetens miljöpolitik? Inte sitter väl miljöministern och väntar på överklaganden. Det handlar här inte om vilket ärende som helst. Regeringen har gett subventioner till en Saabfabrik, och då skall väl i rimlighetens namn inte de som överklagar koncessionsnämndens beslut vara de som styr miljöpolitiken. Den skall självfallet vara garanterad i själva etableringsbeslutet. Herr talman! Jag har många gånger sagt att Birgitta Dahl har driv i steget. Men i detta ärende tycker jag att miljöministern har satt sig på åskådarläktaren och tittar på hur det spelas på planen om människors hälsa och miljö. Domaren — koncessionsnämnden -— har tydligen missuppfattat sin uppgift. Man är benägen att hojta: ”Ut med domaren!” Jag kan inte tänka mig annat än att Birgitta Dahl nu reser sig och ryter till, oavsett om det blir överklaganden eller inte. Nu vet vi att ärendet överklagats av kommunstyrelsen i Malmö — jag tror att det skedde nu i onsdags. Ärendet kommer alltså till regeringen. Men även om så inte hade skett, kan jag inte tro att Birgitta Dahl hade varit nöjd med koncessionsnämndens beslut, trots att interpellationssvaret faktiskt kan tolkas som om hon är det.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka Alf Svensson för att han har satt i gång den här debatten genom att interpellera i ärendet. Det tycker jag är positivt, eftersom det i dag bedrivs en argumentation i Malmö som är fientlig mot utveckling och industriell verksamhet på ett sätt som inte har skådats sedan lång tid tillbaka. Jag förstår att Alf Svensson, som i dag slåss för sitt politiska liv här i riksdagen, ser på Sverige med ett förstoringsglas för att hitta poänger. I interpellationen står det att Saab skall förläggas till ett naturskönt område. Alf Svensson: Man kan få intrycket att det finns en park där man skall börja såga ned träd, så att de professionella trädkramarna kan kallas också till Malmö för att agera. Här rör det sig om ett gammalt varvsområde. Det har funnits varv och tung industri där i 100 år. Upptäckte inte Alf Svensson detta då han var där nere för en tid sedan? Herr talman! Alf Svenssons nya miljöintresse tål verkligen att diskuteras. För inte så länge sedan hade vi en votering här i riksdagen angående Kockums framtid. Då röstade Alf Svensson för att Kockums fartygsproduktion skulle vara kvar. Då släpptes det ut 400 ton kolväten per år. Nu tar Alf Svensson i så att det knakar när det handlar om 30 ton. För att ta ned den här debatten litet grand till vad det handlar om vill jag säga att vi visserligen skall ha en bra miljö, men i debatten förekommer det siffror som jag tror att folk har svårt att förstå. Jag roade mig i går med att se på en karta och drog en linje 1 kilometer från min bostad i Malmö. Då fann jag att det finns 15 bensinmackar inom området. Enligt de uppgifter som jag har fått från Chalmers i Göteborg motsvarar Saabs utsläpp på 30 ton år 1992 utsläppen i dag från tre bensinmackar. Jag hoppas att detta är en nyhet även för Alf Svensson. Skall vi över huvud taget ha industriell verksamhet i det här landet? När man lyssnar på Alf Svensson och hans kolleger ställer man sig verkligen den frågan. Alf Svensson har också när det gäller lösningsmedel påstått att förhållandena är speciellt besvärliga i Malmö. Detta är faktiskt inte sant. Malmö släpper i förhållande till sitt invånarantal och sin yta ut en mindre mängd kolväten än andra städer i Sverige. Låt mig ta ett exempel. Malmö, som har ungefär 230 000 invånare, släpper ut 6 000 ton kolväten, medan Göteborg, som kanske är en halv gång större än Malmö, 1984 släppte ut 19 000 ton, varav Volvo stod för hälften. Sedan försöker Alf Svensson skrämma malmöborna genom att säga att lungcancerfrekvensen är hög nere i Malmö. Det är riktigt, men det finns en hel del reservationer. Enligt professor Lars Janzon vid Malmö Allmänna sjukhus, som jag talade med i går, beror det framför allt på att malmöborna av en egendomlig anledning röker mer än andra. Men, sade han, det Prot. 1987/88:92 intressanta är att det höga talet gäller framför allt män födda före år 1915. 25 mars 1988 Räknar man med de människor som är födda senare än 1915, kan man konstatera att lungcancerfrekvensen inte är högre i Malmö än i andra städer. Den här debatten riskerar att råka ut för en inflation av siffror, men låt mig nämna något om hur utvecklingen har gått framåt inom reningsoch miljötekniken. I Burlöv, en kommun strax utanför Malmö, där Saab i dag ligger tillverkas eller sammansätts 35 000 bilar. Man har tillstånd att släppa ut 100 ton kolväten, men man släpper ut bara 80 ton. Saabs produktion vid den nya fabriken nere i Malmö kommer att vara dubbelt så stor, men utsläppen kommer att uppgå till bara 30 ton år 1992. Det finns i dag mängder av industrier i Malmö som släpper ut betydligt mer än vad Saab kommer att göra, och jag är säker på att utvecklingen går i riktning mot att utsläppen kommer att minskas så, att de ganska snabbt understiger 30 ton. De erfarenheter som gjorts och de testförsök som man i dag ser resultatet av pekar i den riktningen. Herr talman! Jag vill till sist ställa en fråga till statsrådet Dahl. Det har i debatten sagts att Malmö kommun och regeringen nu har bundit sig på ett sådant sätt att Saab under alla förhållanden kommer att få lov att bygga en etapp 2, som innefattar även lackering av bilar. Min fråga är: Kan regeringen och kommunen säga nej, om det visar sig att Saab i denna etapp inte uppfyller de miljökrav som man kan anse sig ha rätt att ställa?

Herr talman! Låt mig börja med att ge Sten Andersson i Malmö ett klart svar på den frågan. Det sägs uttryckligen i regeringens beslut i prövningen enligt 136 a § att man icke därmed tar ställning till det andra steget. Det är ett mycket viktigt konstaterande. I övrigt vill jag inte lägga mig i trätan mellan Sten Andersson och Alf Svensson. Jag har mycket litet gemensamt med Sten Andersson vad gäller synen på miljöfrågorna, vilkas allvar han hela tiden försöker underskatta. Jag vill vidare för Alf Svensson som ledamot i den lagstiftande församlingen peka på två punkter som gäller lagstiftningen på det här området. För det första: för att ett ärende skall prövas i regeringen måste det överklagas. För det andra: för att jag skall kunna vara föredragande och med full kraft och utan några hämningar kunna bedöma det ärendet måste jag avhålla mig från att nu kommentera koncessionsnämndens beslut. Jag tror att även Alf Svensson är intresserad av att jag behåller möjligheten till en självständig prövning, med tanke på att interpellationssvaret utformades för att komma Alf Svensson till handa i tid men det nu står klart att ärendet faktiskt är överklagat. Malmö kommun kunde ha stoppat lokaliseringen av verksamheten genom att inlägga sitt veto. Det har man inte gjort, utan man har sagt ja till lokaliseringen under förutsättning att bästa möjliga teknik tillämpas. I regeringens beslut i lokaliseringsärendet sägs uttryckligen att bolaget skall vara skyldigt att tillämpa bästa tillgängliga teknik och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras från miljöskyddssynpunkt för att hålla utsläppen av 65 föroreningar på en så låg nivå som möjligt. Anläggningarna skall projekteras och planeras på ett sådant sätt att installation underlättas av sådan reningsutrustning som kan komma att föreskrivas. Regeringen har nyligen förelagt riksdagen en proposition om miljöpolitiken. I inledningen till avsnitt 10, om miljöskyddets regelsystem och organisation, säger regeringen uttryckligen att miljöhänsynen skall ges en ökad tyngd vid tillämpningen av miljöskyddslagen. Denna inriktning kommer givetvis att vara vägledande för regeringen vid alla följande beslut i ärenden av den här karaktären. Jag vill dessutom till den här diskussionen foga en kommentar som jag anser är mycket viktig. För ett par veckor sedan besökte jag Rönnskärsverken, där man berättade för mig hur det kom sig att Rönnskärsverken för 60 år sedan lokaliserades till en ö i Östersjön. Skälet härtill var att man ansåg att luften och havet kunde användas som kloaker för att ta emot utsläpp som man visste var farliga för människor. Därefter har vi fått lägga ner mycket arbete för att rena luft och hav från de skadeverkningar som den här synen har lett till. Det är länge sedan vi skärpte kraven på industrier när det gäller att klara den uppgiften. Jag anser emellertid att den långsiktiga uppgiften måste vara att teknikutvecklingen i all verksamhet skall drivas så långt att industriell eller annan verksamhet inte skall ge upphov till utsläpp som tvingar oss att skilja arbetsplatser och bostadsområden åt. Om man accepterar att arbetsplatser är så farliga, innebär det för det första en farlig arbetsmiljö för dem som arbetar där, för det andra utsläpp till luft och vatten som hotar människors hälsa och miljö, för det tredje att vi tvingas planera och bygga bostadsområden som är utarmade på något av det viktigaste som finns i mänskligt liv, nämligen arbete. Jag säger detta med mycket stort allvar, för det betyder att vi nu måste gripa oss an med en sorts teknikutveckling som kommer att leda till helt andra processer och tekniker i all mänsklig verksamhet än vad vi hittills har nöjt oss med. För att gå till det som här är aktuellt vill jag säga att lösningsmedlen ju hör till de största miljöproblem vi har, både för arbetsmiljön och för den yttre miljön. Och när det gäller freoner betraktar vi ju problemet som så allvarligt att Sveriges regering som den första i världen har lagt fram ett förslag om hur vi på kort tid helt skall avveckla all användning av freon.

Herr talman! Jag tackar Birgitta Dahl särskilt för det hedervärda uttalandet att arbetsplatserna skall vara av sådan karaktär att man kan ha boendemiljö alldeles i närheten. Det visar ju att koncessionsnämnden har farit vilse, eftersom koncessionsnämnden tydligen har den reservationen i sitt beslut, att Malmö stad inte bör planera boende i närheten av Saabfabriken. Jag är också klar över att ärendet nu måste ha sin gång och att statsrådet Dahl får vänta och se vad som kan göras sedan överklagandena har skett. Men jag tyckte, och tycker fortfarande, att man i samband med det här etableringsbeslutet — och regeringens subvention och lotsandet av Saab till Kockumsområdet — borde ha slagit fast detta villkor definitivt, så att det inte hade funnits någon möjlighet för koncessionsnämnden att formulera sigsom Prot. 1987/88:92 man nu har gjort. Jag är alltså mycket förvånad över att koncessionsnämn 25 mars 1988 den, när en ny industri etablerar sig på ett område som detta, ändå anser sig ha möjlighet att fatta ett sådant här, som jag ser det, slentrianmässigt Or Saabs etsblering G Sedan måste jag, herr talman, något kommentera vad Sten Andersson i Malmö sade. Man får tacka sin skapare för att inte Sten Andersson i Malmö är miljöminister, för det hade varit förödande. Han står här och säger att det är något nytt miljöintresse som jag har visat. Det är mycket gammalt. Och det famösa är ju att Sten Andersson inte visar något miljöintresse alls. Nu tycker jag att Sten Andersson skall åka hem till Malmö och ta sin ledare Joakim Ollén i hampan, för han har ju överklagat koncessionsnämndens beslut — och det måste stå helt i strid med vad Sten Andersson kan tänka sig, såvitt jag förstår. Jag vill också säga att jag tycker att detta område som ligger utmed Öresund, med utsikt över vattnet, är vackert och naturskönt beläget. Beträffande jämförelsen med bensinmackarna trodde jag att Sten Andersson höll sig så pass underrättad om besluten här i kammaren och den debatt som förs, att han kände till att det jobbas frenetiskt när det gäller problemet med bensinmackarna. Statsrådet Dahl har ju sett till att det finns beslut om att man skall återvinna ångorna från bensinmackarna. Det är ju också vad som sker på en del håll, exempelvis i Göteborg. Det är alltså ett förfärligt uselt argument att säga att så och så många mackar släpper ut lika mycket som vad koncessionsnämnden här har beslutat om. Nej, Sten Andersson håller sig med det gamla åsneresonemanget i miljöpolitiken: Orkar vi det, så orkar vi det. Jag må säga att jag hoppas innerligt att hans moderata kolleger i kammaren tar avstånd från hans syn på miljön. Annars är det förödande.

Herr talman! Statsrådet Dahl säger först att hon inte delar min uppfattning, men sedan för hon samma resonemang om att vi trots allt måste ha en industri, som vi förvisso av miljöskäl skall ställa stora krav på. Så jag förstår inte varför statsrådet sade på det viset. Jag tror inte att det finns någon större skillnad mellan hennes och min uppfattning i den här frågan. Alf Svensson har nu gjort sig till talesman för en bättre miljö i Malmö. Men bläcket har väl knappt hunnit torka på beslutet, sedan vi bestämde att inte längre ha kvar Kockums som fartygsproducent i Malmö. Då röstade Alf Svensson för att vi skulle ha Kockums kvar som tillverkare av civila handelsfartyg, med utsläpp runt 400 ton kolväten. Jag må säga att Alf Svenssons miljömedvetande har vaknat ganska snabbt. Jag tror att det beror framför allt på att vi har en viss aktivitet den tredje söndagen i september det här året. Sedan försöker Alf Svensson ta poäng genom att visa på någon osämja mellan mig och Joakim Ollén i Malmö. Han har ju överklagat det beslut som Sten Andersson står här och försvarar i dag, säger Alf Svensson. Det är inte riktigt med sanningen överensstämmande. Det som har överklagats är den del av beslutet som gäller 65 ton, och man har sagt att 67 samma restriktioner för utsläppen borde gälla redan från början, i och med att det är en ny fabrik. Man har accepterat de 30 tonnen, och 30 ton är faktiskt litet. Vad beträffar bensinmackar vill jag säga att alla inte har utrustning för att samla in bensinångorna. Men när jag tog exemplet med bensinmackarna gjorde jag det för att människor skall förstå litet grand vad det handlar om. Här är det fråga om en arbetsplats med 1 000 anställda, där man kommer ner till 30 tons kolväteutsläpp om fyra år. Det skall då jämföras med den arbetsplats som Alf Svensson själv ville ha för inte länge sedan, som släppte ut 15 gånger mer. Herr talman! Jag tycker förvisso att det är viktigt att vi får en god miljö, men det är också viktigt att vi har några jobb att gå till. Vi kan göra vilka uttalanden och deklarationer vi vill här i riksdagen, men fortfarande innebär ändå industriell verksamhet någon påverkan på miljön. Att säga att vi bara skall ha företag som inte släpper ut någonting alls är naivitet på högsta nivå. Vi skall kämpa för att miljön skall bli så bra som möjligt, men att inbilla folk att vi kan ha industrier som inte släpper ut någonting är fegt, och det är förödande.

Herr talman! Jag skulle vilja råda Sten Andersson i Malmö att göra en utflykt nu under påskuppehållet till firman Zeoli Lund. Där kan man berätta för honom att man har ordnat rening för Tetrapak av 30 000 m? luft, att man har en anläggning som nu testas hos Volvo och som återvinner utsläppen samt att man kommer att vara färdig med testet före semestern. Det är en ny teknik som lovar väldigt mycket. Så det finns all anledning att slåss för en teknik som finns, som redan är etablerad på en del håll och som finns alldeles i närheten av Kockumsområdet. Sten Andersson resonerar på ett sällsamt sätt. Att jag pläderade för att vi skulle ha ett varv i Sverige — det var litet svårt för Sten Andersson i Malmö de dagarna då den diskussionen gick, märkte man — var väl inte detsamma som att jag kunde acceptera den mängd föroreningar som Kockums varv i Malmö då släppte ut. Jag är fullständigt säker på, Sten Andersson, att om Kockums Varv hade varit kvar som varvsindustri, hade både en och annan moderat — helt uppenbart inte alla — och många andra som är måna om miljön sett till att det också hade ställts resoluta krav på varvsindustrin.

Herr talman! Först måste jag säga att jag är besviken på statsrådet Dahl. Statsrådet står här och säger att jag inte begriper någonting. Jag försöker i alla fall försvara det ställningstagande som hennes regering själv har redogjort för i denna riksdag. Jag försöker försvara det, och jag vill att det skall komma ut i debatten vad det egentligen handlar om. Jag kan tänka mig att hennes kollega fyra rader längre bak inte är helt förtjust i den argumentationsteknik som statsrådet Dahl nu tillämpade. Sedan vill jag vända mig till Alf Svensson med anledning av hans industriella mästerstycke, dvs. hans försök att försvara varför han ville ha Kockums Varv kvar. Inom parentes kan jag säga, herr talman, att jag inte hade några problem under de dagar vi diskuterade detta. Det måste finnas ett visst politiskt kurage även hos en enskild riksdagsledamot, men det finns tydligen inte hos alla. Alf Svensson säger här att han är övertygad om att Kockums Varv, och andra varv också för den delen, framöver skulle börja släppa ut mycket mindre. Jag vet inte vilken kännedom Alf Svensson har om varvsverksamhet, men jag kan konstatera att den i varje fall inte är omfattande. Om man skulle ha begärt en rening — som någorlunda skulle ligga i klass med den som Saab nu kommer att presentera — av Kockums Varv i Malmö, såsom det såg ut strax innan det lades ned, måste man vara släkt med Walt Disney's Joakim von Anka för att besitta de ekonomiska resurserna. Det är helt omöjligt, Alf Svensson, att ett varv där man bygger båtar i 350 000 tonsklassen skulle kunna bygga in allt under ett tak. Herr talman! Om det mot förmodan skulle visa sig att Alf Svensson har rätt, tycker jag att han när han nu får lämna riksdagen i september 1988 skall söka sig till varvsindustrin. Om Alf Svensson har rätt så kommer han att få stor framgång inom den verksamheten.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om det är ett nationellt intresse att bibehålla och utveckla gruvnäringen enligt Boliden Minerals investeringsplaner och om jag i så fall är beredd att försöka uppnå en överenskommelse med företaget, som gör att Boliden Mineral garanterar att företagets planerade gruvinvesteringar kommer till utförande. Som svar på Börje Hörnlunds frågor upprepar jag här mycket gärna de besked jag lämnade i onsdags om det betydande investeringsprogram som blir följden av regeringens uppgörelse med Boliden. Överenskommelsen mellan regeringen och Boliden innebär att bolaget kommer att investera sammanlagt 1,7 miljarder kronor i 15 olika gruvprojekt inom det regionalpolitiska stödområdet och i Bergslagen. Huvuddelen av investeringarna kommer att genomföras under de närmaste åren. Staten medverkar i finansieringen av gruvinvesteringarna med 314 milj.kr. i form av lokaliseringstöd. Vidare får Boliden möjlighet att använda investeringsfondsmedel. Ungefär hälften av de totala investeringarna kommer att genomföras i Västerbottens län. Flera av Bolidens gruvor är snart tömda på malm. Avsikten med de planerade investeringarna är bl.a. att ta fram ytterligare malmbas för en fortsatt gruvdrift. Därigenom kan också sysselsättningen i bolagets gruvverksamhet framöver värnas. I samband med överenskommelsen har Trelleborg/Bolidenkoncernen förbundit sig att genom egna projekt och andra ansträngningar söka komplettera näringslivsstrukturen inom berörda regioner. Jag ser med stor tillfredsställelse på den uppgörelse vi nått fram till i överläggningarna med Boliden. Det omfattande investeringsprogrammet utgör en god grund för fortsatt utveckling av svensk gruvnäring, vilket också är av stor betydelse för sysselsättningen på regionalpolitiskt viktiga orter.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Trelleborgskoncernens VD, Rune Andersson, har hållit ett tal om fördelarna med att vara företagare i norr. Han framhåller bl.a. att ”industrins produktivitet genomgående är något högre i Norrland”. Han säger vidare: ”Utvecklingen har vänt, realismen har återkommit. Det planeras inga nya Stålverk 80.” Personligen skulle jag önska att den regionalpolitiskt ansvarige ministern visade något litet av samma offensiva inriktning. Gruvnäringen betyder mycket för utvecklingen, boendet och servicen i berörda bygder. Utredningar visar att varje gruvjobb ger — inkl. transporter, service, förädling m.m. — hela 3,8 arbetstillfällen. Några projekt som Boliden ursprungligen förde fram är inte med i överenskommelsen mellan regeringen och Boliden. Anser Thage G Peterson att de projekten kan diskuteras i ett senare skede? Gruvnäringen har länge efterfrågat klara spelregler för näringen — regler under en längre tid, några år. Anser industriministern att det är ett rimligt krav? Eftersom jag bor i Skellefteå har jag genom åren haft många kontakter och samtal med Bolidenbolagets representanter. Jag vet därför att Trelleborgsgruppen, dvs. Trelleborg Boliden, diskuterar att flytta ett flertal industriprojekt till norra länsdelen liksom till delar av Norrbotten, vilket medför att ett antal såväl mindre som ganska stora företag etableras till stödområdet. Eftersom det är fart på Trelleborgsgruppen är det också viktigt att samhället, bl.a. industridepartementet, fattar snabba beslut när projekten förs fram. Rune Anderssons tal är värdefullt för Norrland. De konkreta industriobjekten blir än mer värdefulla. När ett företag som Trelleborg går före, kan och kommer detta att leda till efterföljd. Det finns emellertid en sak att lära av Trelleborg för den regionalpolitiskt ansvarige ministern. Boliden/Ahlsells hade huvudkontor i Stockholm med 180 personer anställda. Det bantades ned till 40 personer. BI. a. flyttades teknikkompetensen upp till gruvförvaltningen. Sedermera har Boliden beslutat att det återstående lilla huvudkontoret skall flyttas till Trelleborg. Tänk om industriministern och regeringen i övrigt hade litet av denna inställning! Tyvärr är det oftast tvärtom! Jag vill ställa ytterligare en fråga: Är industriministern beredd att medverka till att Trelleborg får samma goda villkor som Volvo och Saab när det gäller frisläpp av investeringsfonder? Volvo och Saab etablerade sig i storstadsområden med villkor som flerdubbelt överstiger vad Boliden erhåller vid insatser i norrländska bygder. Min sista fråga lyder alltså: Kan Trelleborg Boliden erhålla samma villkor just i fråga om investeringsfondsfrisläpp?

Herr talman! Det finns ett gammalt ordspråk som lyder: Surt, sade räven om rönnbären. Det gäller i dag i hög grad Börje Hörnlund. Han verkar på något sätt besviken över att regeringen har träffat en överenskommelse med Boliden, en överenskommelse som innebär att investeringar på 1 700 milj.kr. kommer till stånd, en uppgörelse som regeringen träffat som innebär många räddade jobb men också nya jobb. Jag hörde inte ett ord om att Börje Hörnlund var glad över denna överenskommelse, inte ett enda ord om att han var tillfredsställd över att regeringen har ansträngt sig för denna insats för gruvnäringen. Jag kan förstå det. Överenskommelsen stämde naturligtvis inte med det talutkast som Börje Hörnlund hade förberett. Kan det vara så att han t.o.m. hade hoppats att en överenskommelse mellan regeringen och Boliden inte skulle ha kommit till stånd, i varje fall inte före denna interpellationsdebatt? Luften gick på något sätt ur argumentationen. Jag måste säga: Jag är besviken, herr talman, för att inte en av Västerbottens företrädare yttrade ett enda ord av tillfredsställelse över insatsen i Västerbotten. Det var tvärtom en fortsättning på kritiken mot regeringen. Rune Andersson, koncernchefen i Trelleborg, har upprepat vad jag har sagt många gånger tidigare i denna talarstol och runt om i landet om fördelarna med etableringar i Norrland och Bergslagen. Jag förstår inte varför inte svenska företag, i en situation då det råder brist på arbetskraft, är snabbare att etablera sig i orter och regioner där det finns arbetskraft. I synnerhet förstår jag inte att man inte passar på att ta hand om arbetskraften när det är industrinedläggelser. Jag har erbjudit svenska företag, både på industrioch på tjänstesidan, betydligt bättre villkor för etableringar i Norrbotten och Västerbotten än i de diskuterade fallen med Uddevalla och Malmö. Jag har nu sett i tidningarna, efter Norrbottensprogrammet, att man Inte tror att svensk industri och svenska tjänsteföretag — banker och försäkringsbolag — har fått goda villkor från regeringen. De har tvärtom fått erbjudande om mycket bättre villkor. Börje Hörnlund passar på att ge kritik i riksdagens talarstol. Men jag har aldrig läst någon gång att han är ute och försöker skynda på det privata näringslivet att etablera sig i Västerbotten och i Norrbotten. Han säger nu att han i samtal med Trelleborgs koncernchef Rune Andersson har fått klart för sig att det är ett stort antal investeringsprojekt och företag som Boliden och Trelleborg är beredda att flytta till Västerbotten och Norrbotten. För mig, herr talman, är detta en intressant uppgift. Jag har inte hört den tidigare. Jag träffade Rune Andersson så sent som för 14 dagar sedan, då vi diskuterade sådana här frågor. Tydligen lämnade han en helt annan information till Börje Hörnlund i Västerbotten än han lämnade till landets industriminister. Jag skall faktiskt träffa koncernchefen Rune Andersson och VD-n i Boliden Kjell Nilsson vid ett besök i Trelleborg redan den 19 april. Jag skall då fråga dem vad det ligger i Börje Hörnlunds uppgifter här i riksdagen. Och det är klart att jag i så fall skall medverka med goda etableringsvillkor för alla de projekt som Börje Hörnlund har diskuterat fram med Boliden i fråga om Västerbotten och Norrbotten. Jag har den 19 april möjlighet att kontrollera de uppgifter som Börje Hörnlund till min överraskning har lämnat här i Sveriges riksdag om Bolidens benägenhet att etablera och flytta verksamhet till Norrbotten och Västerbotten. Jag har inte heller märkt att Börje Hörnlund har kritiserat Trelleborg/ Boliden för att företaget har flyttat sitt huvudkontor från Stockholm —inte till Skellefteå utan till Trelleborg i Skåne. Jag har inte hört någon kritik från Börje Hörnlund om att företaget har flyttat söderut i stället för norrut. Jag är helt säker på, att om ett statligt företag hade utfört samma bedrift, hade jag fått interpellationer och frågor här i riksdagen. Varför har inte Börje Hörnlund tagit tillfället i akt att i sina samtal — som han säger sig ha haft — med koncernledningen för Trelleborg/Boliden framföra synpunkten att han hellre hade sett att huvudkontoret hade flyttats till Skellefteå än till Trelleborg. Det hade varit bättre med den direktkontakten i stället för att vänta med kritiken tills han möter industriministern i en debatt i riksdagen.

Herr talman! Thage G Peterson är sig lik: som tre sura rävar! Jag sade att jag hade haft kontakter med företrädare för Boliden och fått klart för mig vilket arbete det är som pågår inom koncernen. Jag vill inte kritisera Trelleborg för arbetet med huvudkontoret. Det är unikt för ett svenskt stålföretag att banta huvudkontoret och föra ut delfunktioner till länen — många av funktionerna kom upp till oss i Västerbotten. Om företaget sedan vill ha koncernledningen samlad i Trelleborg, så tar jag inte upp en diskussion och riktar mig mot Trelleborgsområdet. Det håller jag mig för god för. Thage G Peterson hävdar att han aldrig hört att jag gör någonting. I nästa andetag säger han att jag tydligtvis har ”talat fram” dessa projekt tillsammans med koncernchefen. Jag har aldrig sagt något sådant, utan jag har blivit underrättad om det arbete som pågår. Jag tänker icke ta åt mig någon ära av detta arbete. När projekten slutligen kommer att genomföras är det Rune Andersson och hans kolleger som bör äras. Trots ett långt inlägg från industriministerns sida fick jag inte något svar på de kompletterande frågorna.

När två av Sveriges rikaste företag lokaliserade sig till två storstadsregioner, formligen vräkte industriministern Prot. 1987/88:92 och regeringen pengarna över dem. Här har vi ett företag som betyder 25 mars 1988 oerhört mycket för riktigt utsatta regioner. Jag kräver inte mer än att regeringen skall kunna leva upp till samma beslut då det gäller frisläppande avinvesteringsfonder. När det gäller ersättningar i övrigt har Boliden inte alls fått lika mycket som de båda stora bilföretagen.

Herr talman! Nej, Börje Hörnlund, jag är inte sur. Jag visar t.o.m. här i talarstolen min glädje över att regeringen har nått en överenskommelse med Boliden. Jag är glad och tillfredsställd över att detta, med regeringens insatser, innebär en investering på 1 700 miljoner i gruvnäringen, många räddade arbetstillfällen och t.o.m. nya arbetstillfällen. Jag har alltså uttryckt | min glädje över detta. Men Börje Hörnlund har inte gjort det. Jag menar att regeringen med sina insatser har skapat en framtidstro för gruvnäringen i Västerbotten. Börje Hörnlund kan nu åka omkring i sin valkrets och säga att tack vare industriministerns och den socialdemokratiska regeringens uppgörelse med Boliden kan vi nu planera för framtiden i gruvorna. Jag noterar att Börje Hörnlund slår till reträtt beträffande sina kontakter med Trelleborgsledningen. Han talade i sitt senaste inlägg allmänt om att han inte skall ta åt sig äran för dessa investeringar och företagsetableringar som skall komma till stånd i Norrbotten och Västerbotten. Men jag är nyfiken, Börje Hörnlund, på vilka företag som Boliden och Trelleborg ämnar flytta upp till Norrbotten och Västerbotten och vilka etableringar de ämnar göra i övre Norrland. Här har tydligen Börje Hörnlund bättre informationer från Bolidenkoncernen än vad regeringen har. Detta var en intressant uppgift, och jag vill tacka Börje Hörnlund för att han i riksdagen har gett mig denna information. Jag skall följa upp detta med ledningen för koncernen när jag kommer till Trelleborg den 19 april, och jag skall då säga: Kom fram med de projekt för Norrbotten och Västerbotten som Börje Hörnlund säger att ni arbetar med, och ni skall få goda villkor för att realisera dem. Börje Hörnlund kan åka hem till Västerbotten och vara helt lugn att jag kommer att följa upp den information jag har fått här i mina samtal med Rune Andersson och Kjell Nilsson. Jag skall åberopa den information jag har fått av Börje Hörnlund och försöka att så snabbt som möjligt få till stånd dessa etableringar. Boliden skall få lokaliseringsstöd, investeringsfondsfrisläpp och utbildningspaket för de företag och arbetstillfällen som är på väg till Norrbotten och Västerbotten. Börje Hörnlund ställde en fråga om investeringsprojekt som inte fanns med i uppgörelsen. Det är riktigt att det finns några projekt för vilka Boliden ursprungligen ansökte om regionalpolitiskt stöd som inte ingår i den nu träffade uppgörelsen. Skälen därtill är följande. När det gäller Dammsjöfyndigheten i Garpenberg vill jag klargöra att det tidigare fattade regeringsbeslutet om miljökraven vid en eventuell exploatering självfallet fortfarande gäller. Därför får frågan om Dammsjöprojektet riktas till Boliden. I fråga om Saxberget visade det sig att beslutsunderlaget för projektet var otillräckligt. Boliden kommer därför att genomföra ytterligare kartläggning 73 av den djupliggande malmens beskaffenhet. Vi får tills vidare avvakta resultatet av detta arbete. Vi är överens med Boliden när det gäller detta projekt. Företaget har velat få andrum för att göra en ytterligare utredning. Beträffande Svanselefyndigheten kommer Boliden enligt överenskommelsen att genomföra en första etapp av gruvundersökningen. Projekten Kedträsk, Tyskgårdsgruvan, Rockliden och Sala har bedömts som alltför ekonomiskt svaga och icke av avgörande betydelse för råvarutillförseln. Diskussionen med Boliden har lett fram till att ett antal projekt bedömts som icke företagsekonomiskt möjliga. Det nu beslutade investeringsprogrammet syftar till att trygga en tillräcklig försörjning av malmråvara för resp. anrikningsområde samt till en viss del säkra tillgången för smältverket i Rönnskär. Jag vill gärna sammanfattningsvis notera att Bolidens ursprungliga planer innehöll projekt i olika förberedelsestadier. Det har därför varit nödvändigt att under detta arbete gå igenom alla projekten mycket noggrant. Faktum är att de 15 projekt som nu genomförs inte bara tryggar nuvarande produktion utan också ger möjlighet till en produktionsökning med 10 96. Jag noterar alltså att överenskommelsen har träffats — och jag noterar detta med tillfredsställelse. Det är en framgång för gruvindustrin och för sysselsättningen i Västerbotten.

Herr talman! Jo, jag är visst glad över att uppgörelsen äntligen kom till stånd. Vi har där uppe i Västerbotten månad efter månad fått läsa negativa uttalanden ifrån industriministern och industridepartementet. Jag tycker för min del, med tanke på de belopp det gäller och de investeringar som görs samt den risk som ligger i dessa investeringar att man på industridepartementet har anledning att vara glad över att uppgörelsen inte har kostat mer i förhållande till uppgörelsens omfattning. Sedan ber jag faktiskt industriministern att läsa mitt första inlägg när det kommer i protokollet. Diverse misstolkningar hade inte behövt uppstå här. Jag tar nämligen varken ett steg bakåt eller ett steg framåt. Jag har stått på samma punkt hela tiden. Jag har uttalat beröm för det arbete som pågår inom Trelleborg Boliden med att skapa nya industrier i norra Västerbotten och delar av Norrbotten. Jag fick ändå inte svar när det gäller investeringsfondsfrågan. Personligen tycker jag — som jag framhöll — att det är rimligt, med tanke på de stora åtaganden som koncernen gör uppe hos oss, att företagen får samma villkor som Volvo och Saab fick. Det var i och för sig unika villkor och det rörde sig om enormt stora belopp. Här rör det sig om mycket mindre belopp. Men jag tycker att de här företagen ändå bör få samma villkor. Kan vi få svar på frågan om dessa tre företag kommer att behandlas likadant som Volvo och Saab?
Herr talman! Jag har redan svarat på den frågan genom att säga att om de många företag som enligt Börje Hörnlund nu tänker etablera sig i Norrbotten och Västerbotten gör detta, kommer de att få goda ekonomiska villkor av regeringen för att företagsetableringarna skall kunna komma till stånd. Det vet Boliden redan. Boliden kan räkna med lokaliseringsstöd, frisläpp av Prot. 1987/88:92 investeringsfondsmedel och utbildningspaket. 25 mars 1988 Det är därför jag nu med stor optimism när det gäller Norrbotten och Västerbotten kommer att förbereda min resa till Trelleborg den 19 april för att där följa upp de uttalanden om Bolidens planer som Börje Hörnlund här i kammaren har gjort. Med största intresse kommer jag att notera varje företagsförflyttning som Boliden, enligt Börje Hörnlund, avser att göra till Norrbotten och Västerbotten och de företagsetableringar som man avser att göra i våra två nordligaste län. Jag kan garantera, Börje Hörnlund, att Boliden kommer att få en mycket generös behandling av industridepartementet på denna punkt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Vad vi sedan länge känt till är att regeringen, med anledning av Australiens deltagande i Vietnamkriget, i maj 1966 införde ett förbud mot svensk vapenexport till Australien. Vad vi under senare tid fått höra och nu fått bekräftat är att FFV:s vapenexport till Australien fortsatte via Storbritannien efter det att regeringens exportförbud trätt i kraft.

Jag ser, liksom bl.a. förra riksdagsmannen och SSU-ordföranden Anna Lindh, mycket allvarligt på denna historia. Skulle Akselson — mot vad vi vill tro — ha fog för sina påståenden, fritar det förvisso inte svenska vapenhandlare inom Bofors och FFV från deras ansvar för att mycket har gått snett i vår krigsmaterielexport. Men, herr talman, det är en betydande skillnad om rötan trängt in i grenverket eller om den också drabbat roten. I anslutning till diskussionen om den vapensmuggling som Bofors gjort sig skyldig till uttalade statsminister Ingvar Carlsson att det enligt hans bedömning föreföll uteslutet att en regeringsledamot medvetet skulle ha brutit mot svensk lag. Jag är, herr talman, övertygad om att det var ett ärligt uttalande av statsministern, och när uttalandet gjordes vet jag att jag helt instämde i hans bedömning. Men, statsrådet Anita Gradin, kan verkligen någon minister eller förutvarande minister i dag generellt våga göra en liknande bedömning som den statsminister Ingvar Carlsson gjorde för i dag nästan på dagen ett år sedan? Herr talman! Den fråga vi diskuterar är allvarlig. Den lämpar sig inte alls för partipolitiskt käbbel. Skulle Akselson ha rätt i sina påståenden får det konsekvenser för trovärdigheten för oss alla som politiker. Särskilt illa blir det, om ledande politiker ger intryck av att inte ta uppgifterna från Akselson och dem som stöder hans påståenden på allvar, eller kommer med motanklagelser om dolda motiv. Ingvar Bratts artikel i dagens Svenska Dagbladet stämmer till eftertanke. Självfallet måste påståendena från Akselson utredas. Jag har här flera pressmeddelanden från olika departement med direktiv om utredning. Men kan statsrådet Gradin lova mig att frågan inte förvandlas till oigenkännlighet i det stora utredningsmaskineriet, där många kvarnar mal och där svårigheterna för allmänheten att hålla reda på vem som svarar för vad redan är mycket påtagliga? Herr talman! Den fråga jag ställt har visserligen sin utgångspunkt i ett vapenexportärende, men tyngdpunkten i frågan ligger inte där. Den gäller riksdagens och allmänhetens rätt att veta att ingen regering utfärdar en förordning och samtidigt i tysthet medverkar till att handlingar begås som uppenbart strider mot samma förordning. Ingenting skulle vara mer ägnat att inom vida kretsar rycka undan förtroendet för regeringsmakten. Det skulle i slutändan drabba alla politiker och partier och tilltron till det system som vi med rätta är så stolta över. Därför ställde jag min fråga till statsministern och inte till det för krigsmaterielexportfrågor ansvariga statsrådet. Trots min uppskattning av Anita Gradin som person beklagar jag att statsministern inte nu ansåg sig själv böra ta i frågan. Tillfället återkommer dock med stor sannolikhet.
Då Pär Granstedt inte kan vara närvarande kommer Ingbritt Irhammar att ta emot svaret.
Herr talman! Jag tackar för svaret på Pär Granstedts interpellation. Sverige har av tradition arbetat mycket aktivt för fred och nedrustning. Det har lett till att vårt internationella anseende på detta område varit aktat. Emellertid har de senare årens tättduggande avslöjanden om misstänkta brott mot våra egna vapenexportregler uppmärksammats utomlands på ett sätt som inneburit att den svenska moralen på det här området har blivit skamfilad, vilket är mycket olyckligt. Det får aldrig råda något tvivel om att reglerna för vapenexporten fullt och helt harmonierar med den svenska utrikesoch säkehetspolitiken. På denna punkt är det min uppfattning att regeringen och vi är helt överens. Vi har alla ett gemensamt ansvar på det här området. Det är av stor betydelse att förtroendet för Sverige i internationella sammanhang åter förbättras, att tilliten till vårt internationella nedrustningsarbete ökar. För att uppnå detta är det absolut nödvändigt med skärpningar av vår vapenexportlag. Det är därför bra att regeringen nu kommer att lägga fram förslag härom, men tyvärr har det skett för sent. Från centerns sida har vi under de senare åren begärt en översyn av reglerna för svensk vapenexport i syfte att skapa säkra garantier för att svenska vapen inte kommer till användning i konflikter mellan stater eller inom stater. I en motion till årets riksdag säger vi bl.a. att ”kraven på garantier mot vidareexport till sådana länder måste skärpas. En självklar regel borde vara att all export till länder varifrån det förekommer vidareex Prot. 1987/88:92 port i strid mot slutförbrukarintyget omedelbart stoppas.” 25 mars 1988 Vi anser vidare att en förteckning skall upprättas över de länder som är tänkbara för svensk vapenexport. Detta bör ske i samband med den översyn av vapenexporten som centern tidigare föreslagit. Syftet skall vara att begränsa exportens omfattning och antalet länder till vilka marknadsföring kan riktas och försäljning av krigsmateriel kan ske. Även sedan en sådan förteckning upprättats skall givetvis dispens krävas för varje enskild export. Förteckningen måste därefter fortlöpande bli föremål för översyn. Handel med svensk krigsmateriel måste underkastas en rigorös kontroll. Vi anser att företagen bör finansiera denna kontroll genom en avgift. Den internationella vapenhandeln ökar kraftigt. Regler saknas nästintill helt för den internationella vapenhandeln, och den sker i många fall utan hänsyn till ländernas inrikesoch utrikespolitiska förhållanden. I motionen föreslår centern vidare att Sverige bör aktualisera frågan om internationella regler för vapenexport. Flera av våra förslag är naturligtvis lagda i syfte att söka förhindra att brott mot våra vapenexportregler kan ske i fortsättningen. Därför är vi nu glada att se att de olika förslag om skärpningar som regeringen lägger fram på detta område väl stämmer överens med de krav som vi haft sedan länge. Det är vi tacksamma för. Detta är ett sätt att i omvärlden kunna återställa något av den trovärdighet i vårt arbete som vi har tappat. När det gäller utredning om vad som hänt i dessa specifika frågor är det mycket viktigt att alla fakta kommer fram i ljuset. Därom är vi väl också överens. Utfrågningar i konstitutionsutskottet pågår, och vi följer dem med stort intresse. Det är allas vår förhoppning att det kommer att klargöras om fel begåtts, hur det i så fall har kunnat ske och vilka som varit inblandade. Det är naturligtvis mycket allvarligt när det framförs misstankar att statliga verk och myndigheter brutit mot vapenexportreglerna. Än allvarligare är det om regeringsmedlemmar varit införstådda med detta. Statsrådets påstående i interpellationssvaret att regeringen inte hade vetskap om avtalet med England har i dag motsagts i konstitutionsutskottet av Rune Nyman, FFV. Utredningar behövs verkligen för att nå klarhet i vad som hänt — inte minst för att, om dessa misstankar och påståenden visar sig vara obefogade, rentvå de personer som utpekats. Förutom att utfrågningar pågår i konstitutionsutskottet har ju regeringen — efter det att Pär Granstedt ställde sin interpellation — gett justitiekanslern i uppdrag att granska ärendena. Det är också bra. Därmed kan sägas att interpellationens syfte delvis har uppnåtts. Jag vill slutligen fråga vilken syn Anita Gradin har på centerns förslag att Sverige skall kunna aktualisera frågan om internationella regler för vapenexport och om man från regeringens sida kan tänka sig att upprätta en länderlista.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. De här vapenhärvorna blir alltmer förskräckande ju mer det rotas i dem. Olika myndigheter och ministrar kommer med undanflykter, framför 79 beskyllningar, säger halvsanningar osv. i en aldrig sinande ström.

Vem är det i så fall som talar sanning? I dagens förhör i konstitutionsutskottet påstår cheferna för FFV att regeringen måste haft kännedom om detta. I gårdagens offentliga förhör i konstitutionsutskottet med Carl Johan Åberg påstod Birgit Friggebo att den dåvarande utrikesministern 1965 fick kännedom om det avtal som hade ingåtts och som tillät vidareexport. Vem talar sanning? Jag blir oerhört upprörd när jag lyssnar till dessa indignationsnummer och beskyllningar mot andra personer. Nu handlar det om Sigfrid Akselson. Sigfrid Akselson var en av de höga cheferna på FFV under 1960-talet. Statsministern, industriministern, den socialdemokratiske partisekreteraren och nedrustningsambassadören Maj Britt Theorin moraliserar mot honom för att han tydligen har råkat säga sanningen. Det var Dagens Nyheter som i december förra året avslöjade dessa avtal med Storbritannien. Det resulterade i att polisen i januari eller februari i år frågade Sigfrid Akselson vad som var sant. Han talade tydligen om sanningen när han sade att regeringen måste ha varit informerad. När ni indignerat uttalar er mot vad han har sagt, menar ni då att han i stället skulle ljugit och inte talat om sanningen för polisen? Det kan ni väl ändå inte mena. Är det inte bättre att ni, i stället för att agera så här, tar kontakt med regeringarna i England och Australien och försöker få vetskap om de faktiska förhållandena, Anita Gradin? Varför gömma det hela bakom en kommission? Detta är en politisk fråga, en angelägenhet mellan två regeringar. Varför vänta med att ta reda på sanningen? De höga ansvariga i det brittiska försvarsdepartementet lämnar i stort sett med Sigfrid Akselson samstämmiga uppgifter och säger att den svenska regeringen visste om denna kringgående vapenexport till Australien via Storbritannien tillsammans med de övriga avtalen. FFV:s generaldirektör Rune Nyman säger i dag i utskottsförhöret att de avtal som slöts 1963 med Storbritannien om rätt till vidareexport slöts mellan två regeringar. Regeringarna måste naturligtvis ha varit informerade. Även obehagliga historiska sanningar, Anita Gradin, måste finnas med i historien i dag. Man behöver inte helt plötsligt göra sig historielös bara därför att det bränner i baken på än den ene, än den andre, utan man får stå ut med obehagligheterna. Vi måste få ett slut på dessa vapenaffärer och allt som rör sig kring dem. För att kunna få det måste var och en i ansvarig ställning som har känt till sakernas tillstånd, rakryggat och en gång för alla säga sanningen.

Herr talman! Mina frågor kvarstår. För det första: Varför tar man inte kontakt med den australiensiska och den engelska regeringen om det påstådda kringgåendet av förbudet 1966 till Australien? Varför kollar man inte upp det här, så att man snabbt kan få klarhet i den frågan? Det måste väl ändå vara regeringens uppgift. Jag menar att regeringen inte bara kan krypa bakom kommande utredningar eller ; 81 utredningar som pågår.

Det har sagts i KU i dag att det var ett avtal av en sådan omfattning att det upprättades mellan den svenska och den engelska regeringen. Jag vill fråga: Är detta osant? Med tanke på avtalets omfattning måste försvarsdepartementet ha varit informerat. Var det avtal som upprättades 1963 om export av Carl-Gustaf, ammunition, licenstillverkning osv. och med rätt till vidareexport ett avtal som upprättades mellan två regeringar, eller var det det inte, Anita Gradin? Den uppgiften har lämnats i KU i dag. Det är oerhört viktigt att få ett svar av Anita Gradin, för Anita Gradin gör faktiskt ett definitivt påstående i sitt interpellationssvar, som alltså inte stämmer med andra uppgifter som har lämnats.

Herr talman! Jag vet inte om det var av tidsbrist eller ovilja som Anita Gradin inte svarade på mina frågor. Därför upprepar jag dem. Det är två bitar som jag tycker är viktiga här, både att reda ut Englandsavtalet och följderna av detta, så att sanningen kommer fram, och att se till att sådant här inte händer i fortsättningen, vilket den andra av Pär Granstedts interpellationsfrågor avsåg. Som en följd av viljan att minska dessa risker kom förslaget om en länderlista. Likaså kunde det vara positivt för att få ett bättre grepp om eller minska problemen på världsmarknaden om Sverige tog ett initiativ för att få fram internationella regler på detta område. Jag upprepar alltså mina frågor.

Herr talman! Jag vill gärna understryka det som Anita Gradin har sagt här i dag, att vi alla har att gemensamt ta ansvar för att de här reglerna förbättras. Vi måste också försöka minska möjligheterna till brott mot dessa regler i fortsättningen. Vi i centern har samma uppfattning. Vi tror att förslaget om en länderlista skulle kunna leda dithän. Därför är det positivt att höra att detta inte är någon prestigefråga för regeringen. I stället kan man alltså tänka sig att ställa upp för regler som skulle kunna leda till en förbättring — vilket kanske innebär ett stöd för vårt förslag i detta sammanhang. Jag vet att de internationella reglerna har diskuterats vid flera tillfällen. Men även om vi har nästan likalydande regler på papperet, tolkas reglerna i praktiken mycket olika ute i världen. Detta skapar naturligtvis förvirring. Det vore därför bra om större samstämmighet kunde nås på detta område.
Herr talman! Ja, vi kommer väl inte längre, Anita Gradin! Statsrådet glider undan och låter bli att svara på frågor så långt det är möjligt. Det är beklagligt. Men någon gång framöver kommer väl sanningen fram också i det här fallet. Jag gav Anita Gradin en chans att här ge ett uttömmande svar. Jag frågade nämligen: Var det ett avtal mellan två regeringar som slöts 1963 eller inte? Det går inte att bara krypa bakom FFV. FFV är ju ett statligt organ som lyder, såvitt jag förstår, under försvarsdepartementet — alltså under regeringen. Det är en sak att FFV mera i detalj utarbetade det avtal som slöts mellan två regeringar. Det må så vara, men här finns också uppgiften att den dåvarande utrikesministern blev informerad 1965. Denna uppgift har lämnats i konstitutionsutskottet. Detta förnekar emellertid Anita Gradin på S. 2 i sitt svar, där Anita Gradin uttrycker sig mycket definitivt. Vad hon säger här går ju stick i stäv med de uppgifter som har lämnats vid de offentliga förhören i konstitutionsutskottet både i går och i dag. Vidare är det ganska intressant att Svenska Freds 1984 avslöjade Bofors påstådda vapensmugglingsaffärer. Då blev det fart på andra instanser också. Men helt plötsligt i december 1984 upphörde det avtal som slöts 1963 med Storbritannien om rätten till vidareexport osv. Det hade varit mera smakligt om man 1984 inte bara hade lagt locket på så att säga utan också hade börjat titta på FFV. Då hade vi kanske klarat ut allting vid det tillfället. Men i stället får vi nu, nästan fyra år senare, den här affären. Det visar hur absurt det hela blir när man inte går till botten med den här affären. Fortfarande får man inte några konkreta, uttömmande svar på de konkreta frågor som ställs i denna kammare. Jag beklagar att det är så.

Herr talman! Anne Wibbles interpellation om det ekonomiska läget kommer på grund av tidsbrist orsakad av utlandsresor inte att kunna besvaras inom föreskriven tid. Enligt överenskommelse med interpellanten kommer den att besvaras fredagen den 22 april.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat bostadsministern om regeringen är beredd att medverka till att Kymlingeområdet, som är en del av Järvafältet 87 och som ägs av staten, kan säkerställas för framtiden som grönområde genom att staten säljer området till Sundbybergs kommun för ett pris som inte förutsätter exploatering och som innehåller en klausul om att området inte skall bebyggas i framtiden. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Som Pär Granstedt säkert känner till är det kommunerna som anger riktlinjer för markanvändning. Det är därför olämpligt att staten försöker avtala om särskilda villkor för markanvändning i samband med försäljning av statlig fast egendom. Detta gäller naturligtvis också i det fall ett avtal skulle komma att aktualiseras med Sundbybergs kommun om överlåtelse av Kymlingeområdet.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

Jag skulle vilja påstå att Stockholmsområdet är unikt bland världens storstäder genom den goda tillgång som vi här har på fina grönområden och rekreationsområden, ofta ganska centralt inom regionen. Samtidigt är dessa områden utsatta för ett betydande hot, i synnerhet under en så kraftig tillväxtperiod som den som Stockholms län för närvarande befinner sig i. Det är mycket stor risk för att grönområdena då kommer att byggas igen. Det är många olika områden som berörs av detta hot. BI. a. har Kymlinge varit aktuellt, och det finns färdiga planer som visar hur Kymlingeområdet skulle kunna bebyggas. Detta område spelar en mycket stor roll som rekreationsområde för boende både i Sundbyberg och i Solna. För närvarande verkar en majoritet av politikerna i Sundbyberg ha lagt utbyggnadsplanerna på hyllan, men det vore mycket angeläget att ett sådant område som Kymlinge kunde säkerställas för rekreation och friluftsliv också på lång sikt. Det finns dock en hake, nämligen att marken ägs av staten. Detta innebär för det första att staten har stora möjligheter att planera detta område för bebyggelse, vilket kan vara ett orosmoment. Dessutom är det på det viset att man i samband med att man diskuterat en överlåtelse av marken från staten till Sundbybergs kommun, så att den skall kunna användas för olika ändamål, har förutsatt en exploatering vid prissättningen. Statens utgångspunkt har alltså varit att sälja marken för exploatering och att få betalt för marken som för exploateringsmark. Om man nu i stället vill se till att Kymlinge bevaras för all framtid, eller åtminstone för överblickbar framtid, som grönområde och fritidsområde, så förutsätter detta naturligtvis att prissättningen blir därefter. Det var egentligen det som var bakgrunden till min interpellation. Är staten beredd att medverka till att den här marken ställs till Sundbybergs kommuns förfogande genom en försäljning eller genom andra tänkbara lösningar, och att detta sker på en prisnivå som gör att man inte behöver exploatera området för att finansiera det hela? I sitt svar har finansministern i huvudsak tagit fasta på en tanke som jag framförde i min interpellation, nämligen att villkoret för att staten skulle överlåta den här marken för ett relativt lågt pris borde vara en utfästelse från kommunens sida att inte exploatera marken. Jag kan förstå att staten inte är beredd att sälja detta område som vanlig skogsmark om kommunen sedan i alla fall bebygger det. Det handlar alltså inte om att staten skulle ta över kommunens planmonopol utan mer om att man så att säga skall bereda vägen för en prissättning som gör det möjligt att behålla den här marken som grönområde för all framtid. Jag tycker att finansministern har frångått huvudfrågan på litet formella grunder genom att hänvisa till kommunens ansvar att planera markanvändningen. Detta ansvar har jag inte ifrågasatt. Huvudfrågan i min interpellation är denna: Är staten beredd att överlåta marken till Sundbybergs kommun till ett pris som gör det möjligt att bevara området fritt från bebyggelse i framtiden, eller är staten beredd att på annat sätt ställa marken till förfogande för friluftsändamål, så att man kan vara säker på att den inte bebyggs? Den delen av min fråga tycker jag inte har kommenterats i svaret. Jag hoppas att finansministern återkommer och kommenterar frågan om staten på det här sättet är beredd att medverka till att Kymlingeområdet skall kunna bevaras som friluftsområde och skogsområde också i framtiden.

Herr talman! Jörn Svensson har frågat mig 2. hur man förfor med de handlingar som avlägsnades från rummet och var dessa numera finns förvarade. Jörn Svensson har fått förtroendet att representera sitt parti i den parlamentariska kommission som regeringen tillkallat med anledning av mordet på statsminister Olof Palme. Kommissionens arbete beräknas vara avslutat under april månad 1988. Det har såvitt jag förstått inte funnits några hinder för kommissionen att själv eller med hjälp av juristkommissionen behandla de två frågor som Jörn Svensson ställt. Det förvånar mig därför att just Jörn Svensson nu ställer de här frågorna i kammaren. Den genomgång, utrymning och städning av statsminister Olof Palmes tjänsterum som personal från regeringskansliet gjorde veckan efter mordet utfördes samtidigt med att olika poliser nästan dagligen besökte rummen. Ett visst begränsat material togs i samband med detta om hand av polisen. Polispersonal gjorde också viss teknisk undersökning. Städningen utfördes i samförstånd med polisen. Den nye statsministern tog inte statsministerrummen i anspråk förrän riksdagen godkänt förslaget om ny statsminister eller först tolv dagar efter mordet. När det gäller statsminister Olof Palmes efterlämnade handlingar kan jag nämna att regeringen redan i mars 1986 tillsatte en arbetsgrupp som skall ta föra samman handlingar om Olot Palmes verksamhet som statsminister. Därvid skall gruppen lämna statsrådsberedningen förslag i fråga om gallring och arkivering av materialet. Gruppens arbete skall vara slutfört före juni månads utgång i år.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Om Anna-Greta Leijon hade känt till de praktiska och konkreta villkor under vilka Edenmankommissionen arbetar kanske hon inte skulle ha varit så förvånad över att jag ställde dessa frågor. Som jag ser det finns det fyra olika skäl till det. För det första: Det är helt omöjligt för kommissionen, med den tid som står till förfogande, att gå igenom alla intressanta detaljer som kan finnas i förundersökningsmaterialet. Det är en alldeles orimlig uppgift. I huvudsak kommer kommissionen att arbeta med de övergripande frågeställningarna, med vissa undantag där man gör fördjupningar. För det andra: Juristkommissionens förhörsmaterial omfattar 3 000—-4 000 sidor. Efter det att vi hade hört Sten Wickbom, som ju var justitieminister vid tidpunkten för Palmemordet, var det inte möjligt, åtminstone inte för mig, att hävda att man hade gått igenom detta material så noggrant att dessa ting hade kommit till min kännedom. För det tredje: Förre överåklagaren Claes Zeime, som är en intressant nyckelperson just i den här frågan, har inte velat ställa upp på förhör i kommissionen. Vi har alltså inte haft tillfälle att höra hans uppfattningar direkt. Han anser sig på olika grunder vara åsidosatt och en smula misshandlad, vilket man inom parentes sagt möjligen kan ha en viss förståelse för. För det fjärde: Jag tycker att det inte skadar om det blir ett offentligt svar när det gäller den här typen av oklarheter. Det är inte min avsikt att pressa den nuvarande justitieministern utan bara att skapa klarhet kring en viktig utredningsdetalj. Det finns ju många ting i den här utredningen som människorna har ställt frågor om, och ju fler av dessa frågor vi kan ventilera öppet, desto bättre är det. Låt mig sedan övergå till själva sakfrågan. Zeime har vid förhör inför juristkommissionen uttryckt den uppfattningen att arbetsrummet ur förundersökningssynvinkel omedelbart borde ha plomberats. Om detta inte skedde genom polisens försorg gör man den reflexionen att det borde ha funnits en säkerhetsansvarig inom regeringskansliet som hade kunnat tillse att så skedde. Jag vill därför fråga Anna-Greta Leijon om Claes Zeime har rätt i att det inte skedde någon sådan här plombering i väntan på polisens ankomst. Den andra uppgift som Zeime lämnar är att arbetsrummet delvis var städat när polisen kom dit. Jag vill gärna ha ett besked om huruvida det härvidlag är fråga om en missuppfattning från Zeimes sida — han var ju inte där personligen — eller om han har rätt i sin uppgift. sig an arbetet med dessa handlingar. Gruppen har till uppgift att främst för t på Ol EE SR forskningsändamål och tillsammans med arkivarisk expertis gå i igenom och Min tredje klarläggande fråga skulle vara: Om material har tagits om hand Prot. 1987/88:93 och avlägsnats från rummet i olika sammanhang, kan man då förlita sig på att 5 april 1988 det materialet kommer att finnas tillgängligt, därest det skulle visa sig Öm lörtigarfordefmias
Herr talman!

Det ankommer inte på mig att göra utredningar av det här slaget. Självfallet var det viktigt att det inte skedde något som kunde försvåra polisens arbete, och såvitt jag förstår har inte heller något sådant inträffat.

Herr talman! Jag har just ägnat några minuter åt att försöka förklara att ingen kommission i detalj kan gå in i förundersökningsmaterialets alla enskilda delar och aspekter. Det har inte juristkommissionen gjort, och det kan inte Edenmankommissionen göra. Nu är den här detaljen av ett visst intresse.
Enligt riksdagens utredningstjänst har under åren 1984—1987 löntagarfonderna tillförts 570-600 milj.kr. i form av vinstdelningsskatt och löntagarfondsavgifter från de fyra norra länen. Dessa nära 600 milj.kr. har löntagarfonderna i huvudsak använt till aktieköp från gamla aktieägare i de stora börsföretagen. Löntagarfondsskatterna har dels tagits från alla inkomsttagare, dels från i huvudsak små och medelstora företag, som därigenom hindrats i sin normala expansion och utveckling.
Eftersom den uppenbarligen har så att säga figurerat i den interna debatt mellan åklagare och polis som utspelade sig under ett skede av utredningen, kunde det ha ett visst intresse att fråga en person som känner till förhållandena i regeringskansliet hur det förhöll sig därvidlag. Enligt förundersökningsledaren hade ju en sådan här plombering uppenbarligen varit lämplig i väntan på polisen.
Näringslivet har inte tillförts nytt, riskvilligt kapital, vilket annars var ett av argumenten vid beslutet om införandet av löntagarfonder. Ironiskt nog har det stället blivit så, att det är aktieägarna i de stora börsföretagen som vunnit genom den kursdrivning som löntagarfonderna haft. Ägarkoncentrationen har ökat. Framför allt i Norrlandslänen har näringslivet drabbats genom den dränering av riskkapital som skett. 1.
Får jag ställa ännu en förtydligande fråga: Kan jag tolka Anna-Greta Leijons svar så, att det material som tagits från Olof Palmes förra tjänsterum i full utsträckning finns bevarat inom regeringskansliet och alltså är tillgängligt om det eventuellt visas intresse från förundersökningsledarnas sida?
På vilka sätt har utvecklingen i Norrlandslänen gynnats av löntagarfondernas verksamhet? 2. Hur många arbetstillfällen beräknar statsrådet att löntagarfonderna skapat i Norrlandslänen med dessa 570-600 milj.kr.? 3. Hur vill statsrådet beskriva Norrlandslänens nytta av löntagarfonderna under åren som kommer?
Herr talman! Erik Holmkvist har ställt följande frågor till industriministern: 1. På vilka sätt har utvecklingen i Norrlandslänen gynnats av löntagarfondernas verksamhet? 2. Hur många arbetstillfällen beräknar statsrådet att löntagarfonderna skapat i Norrlandslänen med de 570—600 milj.kr. som företagen i de fyra norra länen totalt betalt i vinstdelningsskatt och löntagarfondsavgifter? 3. Hur vill statsrådet beskriva Norrlandslänens nytta av löntagarfonderna 91 under åren som kommer? betydelse för näringslivet i Norrlandslänen Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara interpellationen. Det är min fasta övertygelse att införandet av löntagarfonderna tillsammans med en rad andra vidtagna åtgärder haft stor betydelse för den svenska ekonomins återhämtning under 1980-talet. I proposition 1983/84:50 om löntagarfonder uttalades i fråga om löntagarfondstyrelsernas regionala anknytning att styrelserna, i syfte att sprida inflytandet, borde ges en decentraliserad förvaltning. Styrelsernas regionala inriktning skulle därvid komma till uttryck i rekryteringen av styrelseledamöter. Varje löntagarfondstyrelse skulle genom sin personsammansättning ges en klar förankring i en geografiskt sammanhållen region. Ledamöterna borde också genom bosättning eller på annat sätt ha en anknytning till regionen. Men fondstyrelserna skulle inte tilldelas ett regionalpolitiskt ansvar eller ha något krav på sig att begränsa sina kapitalplaceringar till den egna regionen. Syftet var alltså inte att någon del av landet före övriga delar formellt skulle ges ett företräde när det gäller styrelsernas placeringar av medel. Däremot finns det inget som hindrar att ledamöternas regionala förankring och kännedom om regionens speciella villkor avspeglar sig i de olika styrelsernas placeringar. Så har också skett. Jag kan t.ex. nämna att Nordfonden i sin senaste årsberättelse redovisar en rad regionala engagemang. Riksdagen kommer senare i vår att få en redogörelse för bl.a. löntagarfondstyrelsernas verksamhet under år 1987. Införandet av löntagarfonderna är endast en bland flera andra åtgärder som regeringen vidtagit för att få Sveriges ekonomi på fötter igen. Denna åtgärd har tillsammans med andra bidragit till en dämpad lönekostnadsutveckling samtidigt som näringslivet försetts med riskvilligt kapital. Dessa åtgärder har kommit hela näringslivet till godo. Men att peka ut några speciella effekter för en viss region är av ovannämnda skäl inte meningsfullt. Erik Holmkvists påstående att vinstdelningsskatten i huvudsak tagits ut från de små och medelstora företagen är för övrigt inte korrekt. För inkomståret 1986 betalade dessa företag knappt 35 2 av den totala vinstdelningsskatten. Med detta anser jag att Erik Holmkvists frågor är besvarade.

Herr talman! Tack för svaret på min interpellation! Skall jag, herr statsråd, tolka det faktum att interpellationssvaret inte lämnats i tid till mig och att jag fått det först efter påstötning som brist på respekt för riksdagen? Interpellationssvaret kom mig till handa, som jag nyss nämnde, först efter påstötning, och då var det bara fyra timmar kvar till den här debattens början. Om jag inte hade efterlyst svaret, hade jag förmodligen inte fått det. Vad var skälet till denna nonchalans? I sitt svar säger statsrådet Johansson att löntagarfonderna för Norrlandslänen har ”en rad regionala engagemang”. I årsredovisningen står att läsa att av fondens ca 60 engagemang finns två större, MoDo och SCA, och tvenne mindre, Malmfältens Finans och Balticgruppen i Umeå. Statsrådets svar stämmer alltså inte helt — det finns inte en rad engagemang. Anser statsrådet Prot. 1987/88:93 Johansson att fonderna även i fortsättningen skall hämta pengar i Norrland 5 april 1988 som sedan skall användas till aktieinköp i de stora börsföretagen, i huvudsak riläRga fonderna? utanför Norrland? betydelsefö, Ca 95 Yo av fondskatterna går till inköp av aktier från tidigare aktieägare. ety z f <n Något egentligt riskkapitaltillskott är det inte fråga om TÄGNESIBRER 4 Norrlandslänen Statsrådet säger i sitt svar att det inte är korrekt att fondskatterna i huvudsak tagits ut från de små företagen. Men visst är det korrekt, för i Norrland har vi i huvudsak små företag. Bland alla argument som LO och den socialdemokratiska regeringen försökte uppbåda i sitt försvar för fonderna återkom främst följande: Fonderna skulle förbättra riskkapitalförsörjningen till näringslivet, stödja den solidariska lönepolitiken, dämpa kostnadsutvecklingen, leda till en jämnare förmögenhetsfördelning, leda till tryggare pensioner och stärka löntagarinflytandet. Alla dessa argument och motiv har visat sig ohållbara. Näringslivets försörjning med riskvilligt kapital har ordnats utan några kollektiva löntagarfonder. De icke-socialistiska regeringarna införde under sin tid olika stimulansåtgärder som fick den svenska börsen att fungera som en effektiv marknad för riskvilligt kapital. Företagens nyemissioner, dvs. deras tillskott av riskvilligt kapital, hade därigenom kraftigt ökat före fondernas införande. Kapitalbildningen i vårt land har naturligtvis inte heller förbättrats genom införandet av löntagarfonder. Fonderna byggs ju upp med vinstmedel från företagen, vinster som annars skulle ha använts till investeringar och framtidssatsningar. Effekten av fonderna har blivit den rakt motsatta, nämligen att näringslivet undandragits riskvilligt kapital, som skulle ha använts i expansion och utveckling. Talet om att löntagarfonderna skulle stödja den solidariska lönepolitiken och bidra till löneåterhållsamhet har också visat sig ohållbart. Lönekostnadsutvecklingen i vårt land har de senaste åren hela tiden legat långt över våra konkurrentländers — det är sanningen. Att besked när det gäller mina frågor helt uteblivit i statsrådets interpellationssvar tolkar jag så, att frågorna varit svåra att besvara. Är det på det sättet, herr statsråd, att det inte varit möjligt att ge positiva svar på mina frågor? Statsrådet har varit vänlig att i interpellationssvaret upprepa mina frågor, men han har inte besvarat en enda av dem. 1. På vilka sätt har utvecklingen i Norrlandslänen gynnats av löntagarfondernas verksamhet? Norrlandslänen har inte gynnats utan i stället missgynnats. 2. Hur många arbetstillfällen beräknar statsrådet att löntagarfonderna skapat i Norrlandslänen med dessa 570-600 milj.kr.? Löntagarfonderna har inte skapat några arbetstillfällen med de 600 milj.kr. som man dränerat från de norrländska företagen. 3. Hur vill statsrådet beskriva Norrlandslänens nytta av löntagarfonderna under åren som kommer? Då får inte de norrländska företagen eller länen i stort någon nytta av löntagarfonderna. Länen kommer att fungera som hitintills — såsom socialdemokraternas och löntagarfondernas mjölkko. Investeringar uteblir, jobben 93 betydelse för näringslivet i Norrlandslänen ökar inte i antal, expansionen uteblir.

Herr talman! Jag uppskattar naturligtvis Erik Holmkvists intresse för frågan om vilken nytta löntagarfonderna kommer att ha för Norrlandslänen under kommande år. Vi tror att de kommer att vara till nytta också under de kommande åren, och vi vill att löntagarfonderna skall finnas kvar. Men att skilja ut en liten del av allt som har hänt i den svenska ekonomin under senare år är kanske inte vare sig särskilt lätt eller särskilt meningsfullt. Jag kan säga att vi förlorade ett visst antal hundra tusen jobb under de borgerliga regeringsåren och att så och så många av dessa förluster drabbade Norrland, men jag kan inte peka på någon specifik åtgärd som de borgerliga regeringarna då vidtog och som gav en speciell effekt. Det är på samma sätt i detta fall — jag kan inte nu peka på löntagarfondernas andel av den sysselsättningsökning som har förekommit i Norrland resp. i Sverige som helhet. Det kan vara intressant att försöka göra sådana uppskattningar, men jag tror inte att man kan träffa alldeles rätt och få ett specifikt svar som vi skulle kunna enas om. Men vi kanske skulle kunna enas om, Erik Holmkvist, att löntagarfonderna har varit i verksamhet under en period då vi haft en mycket gynnsam sysselsättningstillväxt i Norrland, i Nordfondens område så att säga, och att vi inte hade några löntagarfonder då sysselsättningsutvecklingen var riktigt dålig i Norrland. Jag kan inte specifikt peka ut hur mycket löntagarfonderna har betytt för den utvecklingen, men situationen som jag har beskrivit den är väl ganska omöjlig att bestrida, Erik Holmkvist. Erik Holmkvist säger att Norrlandslänen har missgynnats vid placeringen av medel. Det finns inget som helst belägg för att det skulle vara på det sättet. Vi ser löntagarfondernas tillgång på medel för placering som något som gynnar hela landet. Nordfonden har, kan man säga, genom sin regionala anknytning och sitt intresse för Norrlandslänen ett specifikt intresse för att tillvarata Norrlands möjligheter och industriella engagemang. Det är inte så som Erik Holmkvist säger, nämligen att det i Nordfondens senaste årsberättelse skulle vara en redovisning av engagemang bara i ett par bolag, utan där finns också redovisning för ett par nya engagemang under 1987. Jag får förstås beklaga, Erik Holmkvist, att interpellationssvaret inte har anlänt i tid. Jag kan bara skylla på påsken. Det är ingen ursäkt. Jag beklagar detta, och jag är tacksam över att vi kunde ha den här interpellationsdebatten i alla fall. Erik Holmkvist försöker beskriva situationen så, att arbetstillfällena inte ökar och att investeringar uteblir. Sådan är inte situationen i Norrlandslänen just nu. Då är det litet konstigt att försöka leda i bevis att det som inte har inträffat skulle bero på löntagarfonderna. De spelar en viktig roll och har stora engagemang i sådana företag som är specifikt knutna till Norrland, t.ex. MoDo och SCA. Jag menar att näringslivets försörjning med kapital kommer att spela en viktig roll framöver också. Nu kan man möjligen säga som Erik Holmkvist gör, nämligen att med den utveckling som har varit i ekonomin under senare år har kapitalförsörjningen underlättats även vid sidan av löntagarfonderna. Det är rätt. Det beror på att vi har fått i gång den svenska ekonomin så, att intresset för att placera pengar i svensk industri har ökat. Detta förhållande återspeglas i börskurser lika väl som i privatpersoners intresse för att placera i aktier, och vi kan möjligen säga att löntagarfonderna inte i den utsträckning som man kanske trodde tidigare har behövt bära bördan av att vara en kanal för riskplaceringar till företagsamheten. Vi skall väl i så fall inte beklaga att vi har fått andra medel som också har hjälpt till att stötta upp den svenska ekonomin och riskkapitalförsörjningen till industrin.

Herr talman! Jag accepterar ursäkten angående interpellationssvaret. Det bör naturligtvis inte se ut på detta sätt, det är vi båda överens om. Jag tycker mig kunna höra på statsrådet Johanssons svar att fonderna på sätt och vis har blivit en missräkning. Det är så mycket annat som har påverkat, och påverkat mer än vad fonderna har gjort. Detta tolkar jag som att fonderna är ett misslyckande, även sett med socialdemokratiska ögon. Det vore egendomligt om de inte vore det. Statsrådet Johansson säger att det inte går att besvara frågan om antalet jobb, men faktum är att det gör det. Det går faktiskt att svara på hur många jobb som fonderna har skapat i Norrlandslänen. Det är bara att titta i den senaste årsberättelsen. Man har inte lyckats utan misslyckats. Med de 600 milj.kr. som fonderna i Norrlandslänen har tagit in har man inte skapat några jobb i Norrlandslänen. Man har köpt aktier av tidigare aktieägare och höjt börskurserna, så löntagarfonderna är spekulanter på börsen. De handlar i aktier. Man kan alltså mycket väl konstatera att det inte blev några jobb i Norrlandslänen. Statsrådet säger också att Norrlandslänen inte har missgynnats, men faktum är att de har missgynnats. Statsrådet Johansson säger vidare att den uteblivna expansionen inte beror på att löntagarfonderna har kommit till. Jag vill alldeles bestämt hävda att om ett företag får behålla en större del av sina vinster, bl.a. i form av lägre skatter, som det ju här är fråga om, så ökar man på det egna kapitalet. Man är villigare att satsa offensivt, man är villigare att expandera, man är villigare att investera, man är villigare att anställa fler människor och man är villigare att gå ut på marknaderna, vilket kostar pengar. En sådan positiv utveckling har löntagarfonderna effektivt varit med om att förhindra. Norrlandslänens företag och deras anställda behöver varje krona som kommer in i företagen till expansion och utveckling. Löntagarfonderna dränerar Norrlandslänen på vinstmedel.

Herr talman! Erik Holmkvist säger att löntagarfonderna bara köper aktier och att de är spekulanter på börsen. Därav skulle följa att det inte skapas några jobb. Det är en intressant tolkning Erik Holmkvist gör, att detta att någon övertar aktier inte skulle kunna leda till att jobb skapas — uppenbarligeninte ens vid nyemissioner, vilka ju ändå är tänkta att vara ett sätt att skapa betydelse för näringslivet i Norrlandslänen en ökad kapitalbas och nya jobb. — Det var det ena. Det andra är att Erik Holmkvist då glömmer att de pengar som löntagarfonderna disponerar för aktieköp ju finns tillgängliga för nya insatser i nya industrier och där kan skapa nya jobb. Jag säger inte att de alltid gör det, men genom att löntagarfonderna vill satsa både i nya och i existerande företag så är löntagarfonderna med om att skapa jobb också i Norrland. Vidare säger Erik Holmkvist att hade företagen fått behålla mer av sina pengar så hade de kunnat skapa flera jobb. Jag får, med anknytning till en aktuell situation i Härnösands kommun, säga att uppenbarligen också motsatsen kan gälla: har man för mycket pengar så kan det leda till att jobb riskeras. Men det där känner ju Erik Holmkvist ganska väl till. Slutligen vill jag säga att om Erik Holmkvist, med sitt intresse i denna fråga, är angelägen om att löntagarfonderna i framtiden skall spela en aktiv roll när det gäller att skapa jobb, är jag den första att hälsa Erik Holmkvist välkommen.

Herr talman! Genom att man på börsen köper aktier i de stora börsföretagen menar statsrådet att utveckling och sysselsättning i Norrlandslänen stimuleras. Mina frågor skall ses mot den bakgrunden. Företag och anställda i Norrlandslänen har hittills genom skatter erlagt 600 milj.kr. till löntagarfonderna. Jag hävdar bestämt att detta faktum inte har skapat några nya jobb i Norrlandslänen. Eftersom löntagarfonderna nu existerar, vill jag med denna interpellation peka på vad vi hela tiden hävdat — redan innan fonderna bildades — nämligen att dessa fonder kommer att innebära en negativ utveckling för Norrlandslänen. Det är redan ett faktum att fonderna har inneburit en negativ utveckling. Statsrådet nämner att han skulle välkomna en anslutning från min sida till löntagarfondssystemets möjligheter att engageras i företagens utveckling. Nordfonden har gått ut med frågor till ca 2 000 företag. Den har därvid ställt riskkapital till förfogande för företag som varit villiga att låta löntagarfonderna komma in i sin verksamhet genom aktieplaneringar. Nästan alla dessa 2 000 företag svarade nej. Företagen vill inte vara med om att ha löntagarfonderna som affärspartner. Detta anser jag vara det mest anmärkningsvärda och avslöjande när det gäller fonderna och Norrlandsföretagen. Norrlandsföretagen behöver mycket pengar liksom alla andra företag — men säger nej till löntagarfonderna. Detta har inte bara med ekonomiska faktorer att göra, utan det har mera att göra med känslomässiga och ideologiska faktorer. Löntagarfonderna är och förblir en black om foten för svenskt näringsliv, för svensk utveckling och allra mest för företagsamheten och dess utveckling i Norrlandslänen. Den dag vi kan säga att det är stopp för fondernas utveckling och kan dra ett streck över dem, är jag övertygad om att man inom det norrländska näringslivet — inte bara där, men framför allt där — kommer att dra en lättnadens suck. Det norrländska näringslivet måste varje år avstå 200 till 300 milj.kr., som Norrland sedan inte får någon egentlig nytta av.
Herr talman! I enbart två företag i Norrland har löntagarfonderna tillsammans ett innehav av 650 milj.kr. i aktier. Alltså kan det inte vara så att Norrlandsföretagen har undandragits summor av den storleksordningen, när man samtidigt enbart i två företag har ett innehav på 650 milj.kr. Jag tycker också att det är intressant med de 2 200 företagarna, Erik Holmkvist. Jag tror att ganska många av dessa företagare behöver en ökning av sitt riskkapital och skulle tycka att löntagarfondernas pengar är lika goda som några andra. Men dessa företag har kanske dragit slutsatsen av den hetskampanj som har bedrivits mot företag som har varit engagerade i löntagarfonder, att löntagarfonder är något som de kan skadas av. Bördan för att ett ökat engagemang i riskkapital inte kommer till stånd faller då inte på löntagarfonderna utan på dem som bedriver denna hetskampanj, Erik Holmkvist. Att detta sker är mycket olyckligt. Jag vill slutligen påminna Erik Holmkvist om att det inte fanns några löntagarfonder när det gick som sämst för svensk ekonomi. Det fördes en ganska allmän och bred politisk debatt, där t.o.m. företrädare för Erik Holmkvists eget parti någon gång medverkade, och slutsatsen drogs att det behövdes ökade möjligheter till riskkapitalförsörjning i den svenska ekonomin. Nu är det en helt annan situation, dvs. det sker en tillförsel av riskkapital som är både bred och rik. Det kan möjligen sägas att löntagarfonderna har medverkat till att situationen för svensk industri nu är gynnsammare, men det måste vara ganska svårt att bevisa att de har skadat svenskt näringsliv, som Erik Holmkvist fåfängt försöker göra.

Herr talman! Jag vill anmäla att Hans Daus interpellation om Tjernobylolyckans effekter för fiskevården inte kan besvaras inom föreskriven tid på grund av arbetsbelastning. Jag avser att besvara interpellationen den 25 april.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att, intill situationen klarlagts, stoppa all import av Washingtonlistornas utrotningshotade djur, med undantag av djur för utställningsoch forskningsändamål. Elisabeth Fleetwood har vidare frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att uppnå överensstämmelse mellan svenska bestämmelser och den s.k. Washingtonkonventionen. Den 25 februari i år svarade jag här i kammaren på frågor som rörde handeln med utrotningshotade eller eljest sårbara djurarter. Som framgår av det svar jag då lämnade förekommer i princip ingen import av djurarter upptagna i bilaga I till Washingtonkonventionen. Enligt konventionen gäller att det skall finnas såväl exportsom importtillstånd för att import av sådana djurarter skall få ske. Lantbruksstyrelsen lämnar importtillstånd bara i undantagsfall, t.ex. när import sker för vetenskapligt ändamål. När det gäller djurarter upptagna i bilaga II till Washingtonkonventionen ställer konventionen inte upp något krav på importtillstånd för att import skall få ske. Om det land från vilket utförsel skall ske lämnat exporttillstånd kunde Sverige tidigare inte hindra sådan import av naturvårdseller djurskyddsskäl enligt då gällande regler. Av smittskyddsskäl krävs dock nu liksom tidigare att importtillstånd utfärdas av lantbruksstyrelsen. Washingtonkonventionen ställer inte heller upp något krav på införseltillstånd när det gäller djurarter upptagna i bilaga III till konventionen, dvs. arter som i sitt ursprungsland är skyddade av inhemsk lagstiftning och där landet i fråga önskar internationell medverkan för kontroll av handeln. Från den 1 januari i år har regeringen ett bemyndigande att meddela föreskrifter om inoch utförsel till skydd för utrotningshotade eller sällsynta arter av djur. Jag framhöll den 25 februari att regeringen avsåg att använda bemyndigandet för att stoppa import av sårbara arter. I den rapport från den svenska sektionen av Världsnaturfonden som publicerades i februari föreslås ett stopp för bl.a. all import av levande fåglar, grodoch kräldjur i avvaktan på att vissa praktiska och administrativa åtgärder vidtas för att få en förbättrad kontroll av importen. Jag utgår från att det är detta som Elisabeth Fleetwood syftar på i sin första fråga när hon talar om vilka åtgärder jag är beredd att vidta ”intill situationen klarlagts”. Regeringen har sänt Världsnaturfondens rapport på remiss, och remissvar har kommit in från lantbruksstyrelsen, generaltullstyrelsen och naturvårdsverket. Regeringen har mot bakgrund av den samlade redovisningen ansett att våra svenska regler om import av djurarter som är upptagna på listorna II och III till Washingtonkonventionen måste skärpas. Regeringen har därför beslutat att ändra förordningen om tillämpning av Washingtonkonventionen. Ändringen innebär att det införs importrestriktioner för djur upptagna i bilagorna II och III till konventionen. För att få införseltillstånd skall vissa villkor vara uppfyllda. Villkoren är utformade så, att utrotningshotet, djurskyddet vid transporter och möjligheterna att hålla djuret i fångenskap i Sverige kan beaktas. Ett villkor för import är vidare att importen sker direkt från det land där djuret är fångat eller uppfött. När det gäller Elisabeth Fleetwoods andra fråga om överensstämmelse mellan svenska bestämmelser och Washingtonkonventionen är svaret att sådan överensstämmelse redan föreligger. Genom de åtgärder jag nyss redogjorde för blir dock de svenska reglerna dessutom strängare än Washingtonkonventionens när det gäller import av djurarter upptagna i bilagorna II och III till konventionen.

Herr talman! Jag vill egentligen bara helt kort säga att jag delar Elisabeth Fleetwoods bedömning när det gäller det orimliga som hände under hösten beträffande vissa djur som reptiler och sköldpaddor. Lantbruksstyrelsen stoppade ju denna handel redan den 1 januari. De förhållanden under vilka djuren transporterades var ju fullständigt otillständiga. Då hade inte Sverige möjlighet att gå längre än vad Washingtonkonventionen direkt föreskriver och genom egna bemyndiganden — på grund av de oacceptabla transporterna eller det förhållandet att djuren var utrotningshotade enligt B eller C-listan — stoppa importen. Vid den tidpunkten kunde vi bara ingripa av smittskyddsskäl. Man kan påstå att Sverige tidigare har så att säga haft svagare egna bemyndiganden än vissa andra länder, t.ex. EG-länderna. Enligt mångas mening har detta lett till att Sverige i viss mån har blivit ett genomgångsland för oseriös handel. Nu stoppas oseriös handel på flera olika sätt.

Här får vi en möjlighet att ingripa, eftersom importören måste kunna visa hur transporterna sker. Det måste, som Elisabeth Fleetwood sade, vara helt klarlagt att det sker en import direkt från ursprungslandet. Man måste också vara på det klara med huruvida djuret i fråga är utrotningshotat, dvs. är ett B-listedjur, i det land varifrån det kommer. Med denna förordning får man alltså ett instrument, som man inte tidigare har haft i Sverige, att kunna ingripa mot oseriös handel. När djuren väl har kommit till Sverige blir det en annan sak. Då gäller vår djurskyddslag. Redan tidigare har stränga transportbestämmelser gällt. Men nu blir de ännu strängare, om det förslag till ny djurskyddslag som vi har lagt fram för riksdagen antas av riksdagen. Likaså togs i förslaget till djurskyddslag, i lagrådsremissen i december, upp frågan om huruvida man inte skulle kunna förbjuda att människor i sin bostad har djur som är direkt olämpliga att ha inomhus. Antar riksdagen lagförslaget blir det även på denna punkt möjligt att ingripa och hindra att folk i sina hem har djur som det enligt våra djurskyddsvärderingar inte är lämpligt att ha inomhus. Med de här nämnda åtgärderna tror jag att vi skall kunna ingripa på ett sätt som gör att vi — med tanke på Elisabeth Fleetwoods uppfattning som jag delar och med tanke på den oro som jag och många ändra känner — med större rätt skall kunna säga att våra värderingar beträffande ett starkt djurskydd i Sverige står i samklang med det sätt på vilket vi hanterar importen av utrotningshotade djur.

Herr talman! Elisabeth Fleetwoods fråga kan jag besvara med att säga att jag har samma syn. Det är just för att kunna bevaka den övergången som den nya förordning vi nu har beslutat om gör det möjligt för lantbruksstyrelsen att se till att det exporttillstånd som har lämnats från ursprungslandet verkligen stämmer med vad man vet om djurets ställning i det landet. B-listade djur kan ju vara utrotningshotade i ett land och inte i ett annat. Det finns också goda möjligheter att använda den forskningsexpertis i Sverige som hittills inte utnyttjats till sin fulla potential för den här typen av frågor, eftersom vi inte har haft det strängare lagskydd vi nu har. Svaret på frågan är alltså att jag delar Elisabeth Fleetwoods oro när det gäller den här övergången, och det problemet skall vi kunna lösa med den nya förordningen, genom anlitande av forskare som kan bedöma detta och genom de kontakter mellan lantbruksstyrelsen och naturvårdsverket som enligt den nya förordningen skall ske i varje sådant här ärende. Den första frågan omfattades inte av interpellationen — interpellationen handlade ju om handeln, om import och export av djur. Den första frågan gällde hur vi sedan i Sverige bör stärka skyddet för denna typ av djur när djuren väl finns här. Som jag sade kommer riksdagens beslut då det gäller den nya djurskyddslagen att bli viktigt för att ge möjlighet att kanske förbjuda vissa typer av djur som i dag hålls i hemmen och som måhända inte alls passar i vårt klimat och under våra förhållanden. Det finns i dag inget förslag om auktorisation, men det är en fråga som diskuteras mellan de olika departement som är berörda. Den saken kan bli aktuell i ett senare skede, men i första hand måste sägas att de företag som finns på området hittills har haft att leva med en betydligt svagare lagstiftning än den vi nu inför. Det viktigaste för närvarande är därför att stärka lagskyddet. Behöver vi sedan vidta ytterligare åtgärder i Sverige kan vi självfallet förbereda det också.

Herr talman! Karl Boo har frågat mig om regeringen avser att komma med förslag om omprövning av jordförvärvslagen, avseende prisprövningen, och om regeringen i väntan på eventuell omprövning avser att ge lantbruksnämnderna nya direktiv vad gäller anvisningarna till jordförvärvslagens kapitalplaceringsparagraf så att denna paragraf kan åberopas redan vid en lägre nivå på överenskommen köpeskilling. Den 14 december 1987 besvarade jag en interpellation av Karl Erik Olsson om villkoren för förvärv av jordbruksfastigheter. Jag vill inledningsvis hänvisa till protokollet från den debatten. Ändringarna i jordförvärvslagens prisprövningsregel förra året gjordes mot bl.a. den bakgrunden att de reala priserna på jordbruksfastigheter fallit kraftigt under 1980-talet. Jordbruksutskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 1986/87:122 och ansåg att övervägande skäl talade för en uppmjukning av dåvarande bestämmelser om priskontroll. För att motverka förvärv som görs i kapitalplaceringssyfte och för att motverka en osund allmän prisstegring borde det finnas möjlighet att avslå en förvärvsansökan om det är uppenbart att det avtalade priset överstiger egendomens marknadsvärde. Ändringarna tillstyrktes av jordbruksutskottet. Utskottet påpekade att begreppet ”egendomens marknadsvärde” för de minsta jordbruksfastigheterna kan vara mer beroende av t.ex. villapriserna på orten och mindre av jordbrukseller skogsdelens avkastningsvärde. När det gäller större enheter såsom familjejordbruken måste enligt utskottets mening fastighetens avkastningsvärde i betydligt högre grad påverka bedömningen av marknadsvärdet. Av motiveringen i propositionen framgår att även den reviderade priskontrollbestämmelsen är avsedd att motverka köp som görs i kapitalplaceringssyfte. Utskottet konstaterade dels att det framlagda lagförslaget inte innebär någon ändrad syn på förvärv i kapitalplaceringssyfte, dels att jordförvärvslagen även framgent ger möjlighet att förhindra sådana förvärv. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottet. Regeringen följer givetvis riksdagens beslut. Vad gäller den aktuella utvecklingen av priserna på jordbruksfastigheter följs denna kontinuerligt av regeringen genom den köpeskillingsstatistik som tas fram av statistiska centralbyrån och bearbetas av lantbruksstyrelsen. Statistik för andra halvåret 1987 har nyligen kunnat färdigställas och redovisas av lantbruksstyrelsen. Den visar att priserna på jordbruksfastigheter under andra halvåret 1987 ökat med 20 96 jämfört med andra halvåret 1986. Prisändringarna varierar i olika delar av landet. I Götalands slättbygder, Skåne, Västergötland och Östergötland, är uppgången ungefär 15 96, och i Götalands skogsbygder, Småland, delar av Västergötland och Östergötland är uppgången 20-25 96. I Svealands slättbygder, främst Mälardalen, är uppgången också 20-25 26, men något lägre i skogsbygderna, 15-20 96. I Norrland har priserna gått upp något mindre, med 10-20 96. Priserna varierar också beroende på ägoslag. Av olika fastighetstyper uppvisar skogsfastigheterna den största prisökningen. Där taxeringsvärdet till mer än två tredjedelar består av skogsbruksvärde, är prisökningen 30-40 96 för fastigheter som köpts av någon som inte äger jordbruksfastighet förut. Gör han det och följaktligen köper till mera skog är prisökningen lägre, 20-30 26. Priserna på fastigheter som saknar skog har gått upp endast 5 Yo när det är fråga om tillköp. Priset på självständiga brukningsenheter har gått upp 10-20 96. Orsaken till uppgången på skogsfastigheter är framför allt att söka i ökade virkespriser, ändrade ransoneringsregler i skogsvårdslagen samt att köparkretsen har vidgats genom ändringarna i jordförvärvslagen. Dessutom har prisnivån legat i stort sett stilla i absoluta tal sedan 1979, vilket medfört att realvärdet sjunkit sedan dess. Sedan 1981 och fram till slutet av 1987 har priserna stigit med ca 30 26 i löpande penningvärde. Realvärdet har under samma tid minskat med 15 96. Om regeringen vid tillämpningen av jordförvärvslagen, i överklagandeeller ansökningsärenden, konstaterar att det pågår en osund allmän prisstegring kommer regeringen givetvis att använda sig av de möjligheter att ingripa som jordförvärvslagens nuvarande prisprövningsregel ger, dvs. vägra förvärvstillstånd om det är uppenbart att köpeskillingen eller annan ersättning avsevärt överstiger egendomens marknadsvärde. Regeringen har ännu inte funnit anledning att, i de ärenden som förts upp till regeringens prövning, vägra förvärvstillstånd med stöd av jordförvärvslagens nuvarande prisprövningsregel. Så har skett hos lantbruksnämnderna i sex fall under andra halvåret 1987 enligt den redovisning som lantbruksstyrelsen har lämnat. Regeringen avser för närvarande inte att föreslå några ändringar i jordförvärvslagen med anledning av prisutvecklingen. Den utformning lagen har ger tillräckliga möjligheter att vid allmänt osund prisutveckling ingripa genom att vägra förvärvstillstånd. Arbetet med att utforma allmänna råd till jordförvärvslagen pågår hos lantbruksstyrelsen. Som underlag används bl.a. förarbetena till lagen, i vilka de utskottsuttalanden ingår som jag nyss redovisade. Jag kommer naturligtvis att noga följa utvecklingen på området och vidta de åtgärder som kan vara motiverade.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. Svaret är utförligt, och jag uppfattar det som positivt när det gäller jordbruksministerns intresse av att följa utvecklingen av priserna på skogsfastigheter. Det är bra. Men det behövs också åtgärder om det blir en annan utveckling än den lagstiftaren hade avsett. När det gäller den praktiska tillämpningen av lagen blir jag däremot något fundersam, kanske förvånad. Lagen trädde i kraft den 1 juli 1987. Nu redovisar statsrådet att arbetet med att utforma allmänna råd till jordför värvslagen pågår hos lantbruksstyrelsen. De enskilda lantbruksnämnderna skall självfallet kunna tillämpa jordförvärvslagen — med hjälp både av lagtexten och förarbetena. Men för att tillämpning skall bli likvärdig och för att den skall underlättas är det bra om just sådana föreskrifter som allmänna råd kunde komma ut så snart som möjligt. Nu har det gått ett år. Jag måste då fråga: När kan man räkna med att dessa allmänna anvisningar från lantbruksstyrelsen kommer ut till lantbruksnämnderna? Hur har prisprövningsregeln tillämpats i olika län? Den frågan måste man också ställa. Hur har utvecklingen varit när det gäller handeln med jordbruksfastigheter? Jag vill påstå att utvecklingen på det området i långa stycken är avgörande för landsbygdens framtid. Just nu är ju den frågan utomordentligt aktuell i kampanjen Landsbygd 90, som i folkrörelsesammanhang också betitlas ”Hela Sverige skall leva”. I detta stora panorama är det självklart att jordförvärsvlagen och tillämpningen av denna blir en synnerligen central fråga för hela utvecklingen. De areala näringarna och deras framtid är ju i stora delar av landet grunden när det gäller en aktiv regionalpolitik och många olika inslag i en sådan regionalpolitik. Att människor skall bruka jord och skog i så stor utsträckning som möjligt, själva äga produktionsresurserna och vara bosatta på fastigheterna och i närheten av den skog som brukas — det tycker jag är den bästa garantin för en positiv utveckling. I glesbygderna behövs, som jag antydde, många kombinationer för att uppnå underlag för en rimlig utkomst. Jord och skog hör intimt ihop när det gäller att få bärkraftiga familjejordbruk. Som komplement är ju också andra kombinationer och stödjordbruk utomordentligt viktiga. Den gällande jordförvärvslagen är bra, tycker jag, i den del som innebär att den öppnar möjligheter för enskilda att förvärva mindre fastigheter för att där bo och bedriva deltidsjordbruk. Vad jag vill kalla det stora hotet är att man har öppnat möjligheter för juridiska personer att förvärva i synnerhet skog, och att prisprövningen har mist sin tyngd eller blivit, om jag så får uttrycka det, ganska uddlös. Jordbruksministern hänvisar i sitt svar till att jordbruksutskottet delade regeringens förslag i proposition 1986/87:122.

Då ställer jag frågan: Är det verkligen så? I Kopparbergs län har det redovisats en utveckling som jag tycker är ganska intressant. Man säger från LRF, med material från lantbruksnämnden, att prisstegringen har uppgått till mer än fem gånger skogsfastighetens taxeringsvärde. Det har alltså varit en utomordentligt stark prisuppgång när det gäller handeln med skogsfastigheter i Kopparbergs län. Jag såg i senaste numret av tidningen Land ett referat från länsförbundsstämman i Vimmerby. Där har det varit en upprörd debatt, som i stor utsträckning handlat om de enorma prisstegringar på jordbruksfastigheter som deltagarna redovisat. Någon hade påstått att det under den senaste tiden blivit tiodubbelt förhöjda värden på skogsfastigheter i Kalmar län. Det finns då självfallet anledning att se på vad som är på gång. När det gäller den statistik som jordbruksministern hänvisar till vill jag säga att vi tydligen delvis har samma statistik. Jag hänvisar till pressmeddelandet från lantbruksstyrelsen av den 15 mars, där man säger att det har varit en stor ökning av prisstegringstakten. Jag vill sluta detta anförande med att säga att jag anser det vara utomordentligt angeläget att man följer utvecklingen med uppmärksamhet och vidtar de åtgärder som behövs för att man skall kunna åstadkomma en annan inriktning när det gäller priset på skogsfastigheter.
Herr talman! Jag vill först besvara Karl Boos fråga när vi kan förvänta de allmänna råden från lantbruksstyrelsen. Enligt vad som upplysts mig blir de färdiga under april eller maj månad. Det är alltså mycket nära förestående. Det är inte så att juridiska personer givits ett försteg i den nya lagen. Inom gruppen juridiska personer har däremot lokalt anknutna sågverk fått ett försteg i förhållande till skogsbolag som inte har någon anknytning till orten. Man ger alltså de lokala sysselsättningsintressena ett försteg före de stora skogsbolagen. Men i valet mellan en juridisk person — det må vara ett lokalt sågverk eller ett storbolag — och en fysisk person, går den fysiska personen före i prövningen. På den punkten är det ingen skillnad. Det var helt väntat att — och det hade varit osunt om så inte blivit fallet — det skulle bli en prisuppgång på skogsfastigheter. Den gamla lagen med dess mycket hårda inlåsningseffekter har gett en utveckling med reala prissänkningar sedan 1970-talets slut, samtidigt som vi haft och har en utomordentligt stark högkonjunktur i den svenska skogsnäringen. Det är i längden inte en sund situation att man låser priset på en faktor så hårt som skedde med den gamla lagen att man får en kraftig real prissänkning, samtidigt som priset på själva skogsråvaran och skogsprodukter i den högkonjunktur som råder har ökat. Självfallet var det också att vänta att det skulle bli en prisökning. Den prisökningen hade kommit även med den gamla lagen, men den hade inte blivit av samma omfattning — någon effekt måste högkonjunkturen rimligen få. Det som skedde var att man på grund av den fördämning som uppstått fick en snabb prisstegring på sina håll när lagen trädde i kraft. Denna har sedan inte fortsatt i samma takt, utan det har blivit en stabilisering. Allt detta var förutsett när man ersatte den gamla jordförvärvslagen, som hade en så starkt inlåsande effekt. Jag anser verkligen att situationen inte bör dramatiseras när det gäller helheten. Priserna i fast penningvärde är i stort sett desamma nu som de var 1970. Jag har framför mig ett diagram som visar att vi hade en prisuppgång mellan 1970 och 1977, varefter priserna fallit i fast penningvärde fram tills nu, då vi fått en svag ökning. Jämförelsetalet är för dagen 103 i förhållande till 100 för 1970. Det finns alltså inget skäl att dramatisera den allmänna utvecklingen. Däremot är jag överens med Karl Boo om att lantbruksnämnderna bör vara aktiva. Varken regeringen, utskottet eller riksdagen har ändrat inställning i fråga om förvärv av fastigheter i enbart kapitalplaceringssyfte. Det är bra om lantbruksnämnderna är aktiva när det gäller att tillämpa prisprövningsregeln. Ännu har det till regeringen inte inkommit något överklagande, så att regeringen kunnat ange någon praxis. Det är emellertid min bestämda uppfattning att när vi får ett överklagande och då eventuellt kommer fram till att man överskridit de gränser som Karl Boo här diskuterat, skall regeringen självfallet ingripa. Men det är också min bestämda uppfattning att någon allmän osund prisutveckling som skulle föranleda oss att förslå en ändring av lagen inte har förekommit under den korta tid lagen varit i kraft. Vad som hänt är att en uppdämd prisutveckling framför allt på skogssidan föranlett en väntad prisökning i samband med den nya lagens införande. Syftet med lagen var också att få en ökad omsättning av skogsfastigheter i stället för en inlåsning.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att jordbruksministern gav denna s.k. rekommendation här i kammaren till lantbruksnämnderna om hur de skall se på prisprövningsregeln i sitt arbete. Sedan får vi vänta på de allmänna råden. Dessa kan självfallet aldrig bli bindande, men de är vägledande också för det praktiska arbetet i lantbruksnämnderna. Det finns emellertid vissa punkter i pressmeddelandet från lantbruksstyrelsen som bör observeras. Antalet förvärvsansökningar har nämligen ökat med 23 96 under det sista halvåret 1987. Av de 2 900 ärendena bifölls 94 9c och avslogs 6 96, eller ca 200 ärenden. Tidigare år har avslagsprocenten varit tio. Antalet ansökningar har alltså ökat, samtidigt som avslagen har blivit färre. Sedan kommer kanske den intressantaste delen av redovisningen. Tidigare har avslag på grund av för högt pris varit relativt vanliga. Nu har de minskat från 72 till 6 fall. Detta visar ju ändå hur utvecklingen har varit i den praktiska tillämpningen. Jag sade också att vi har fått många positiva inslag som en följd av den nya jordförvärvslagen. Det finns dock farliga inriktningar som kan bli rätt ödesdigra för många bygder om de får fortsätta att florera. För någon vecka sedan hade jag tillfälle att besöka en kommun i Dalarna. I denna kommun hade man verkligen gått in för att arbeta aktivt i Landsbygd 90. Man var bekymrad över att en juridisk person har gått in. Därmed blockeras en naturlig fördelning av den skog som borde vara till salu.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att underlätta för personer som erhållit sjuksköterskeutbildning i länder utanför Norden att få svensk legitimation. Liksom frågeställaren anser jag att det är viktigt att ta till vara den kompetens och yrkeskunskap som våra invandrare tillför landet. Detta gäller inte minst inom hälsooch sjukvården, som har stort personalbehov. På samma sätt som det ställs krav på personal med svensk bakgrund måste det självfallet ställas krav på personal med utländsk bakgrund. Särskilt viktigt är det att personer med legitimation håller en jämn och hög standard. För att garantera detta finns särskilda bestämmelser om legitimation för hälsooch sjukvårdspersonal med utländsk utbildning. Eftersom Margitta Edgren i sin interpellation särskilt frågar om yrkesgruppen sjuksköterskor begränsar jag mitt svar till denna personalkategori. Sjuksköterskeutbildningarna i de nordiska länderna är så likartade att de enligt en särskild överenskommelse i princip godkänns i samtliga nordiska länder utan särskild prövning. När det gäller andra länder finns däremot stora skillnader. Socialstyrelsen har av regeringen bemyndigats att meddela närmare föreskrifter om kraven för dem som genomgått utländsk utbildning till sjuksköterska. Ett stort antal såväl nordiska som utomnordiska sjuksköterskor har erhållit legitimation för yrket här i landet. Förra året legitimerades 48 nordiska och 37 utomnordiska sjuksköterskor. De utomnordiska sjuksköterskorna kommer från många olika länder. De som kommer från EG länderna utgör bara en mindre del. De utomnordiska sjuksköterskor som kommer hit är en heterogen grupp. Det är därför inte möjligt att utan särskilda prov på ett rättvist sätt bedöma vars och ens kompetens. Socialstyrelsen har mot denna bakgrund föreskrivit att två prov måste klaras innan legitimation kan meddelas. Det ena provet är ett språkprov och det andra ett kunskapsprov. Utöver dessa prov fordras tio veckors handledd praktik samt en särskild kurs om den svenska hälsooch sjukvårdens samt socialtjänstens uppbyggnad m.m. Kursen omfattar tre veckor och anordnas två gånger per år. Kunskapsprovet kan avläggas vid två tillfällen per år och språkprovet vid fyra tillfällen. Det kan således gå relativt snabbt för en utomnordisk sjuksköterska att få legitimation för yrket här i landet. I enskilda fall kan det naturligtvis ta lång tid, särskilt om språkkunskaperna måste byggas upp från grunden. Jag vill framhålla att det inte finns något hinder för utomnordiska sjuksköterskor som inte har svensk legitimation att arbeta inom hälsooch sjukvården på befattningar som inte kräver legitimation. Det är också vanligt att de arbetar som undersköterskor eller vårdbiträden. De ekonomiska villkoren liksom möjligheterna att få handledd praktik bestäms lokalt och kan därför variera. Jag anser att det är angeläget att så långt möjligt underlätta för de utomnordiska sjuksköterskorna att få svensk legitimation utan att pruta på kompetenskraven. Förutom att den svenska hälsooch sjukvården har behov av alla sjuksköterskor den kan få tillför de invandrade sjuksköterskorna värdefulla kulturoch språkkunskaper. Liksom Margitta Edgren ser jag det som angeläget att den kompetens sjuksköterskor med utbildning i andra länder besitter kan tas till vara på bästa sätt. Med hänsyn till patientsäkerheten kan jag dock inte se några möjligheter till förändringar när det gäller de formella kraven. Vad beträffar mera praktiska arrangemang för att få möjlighet att delta i kurser o. d. har sjukvårdshuvudmännens inställning stor betydelse.

Herr talman! Hjärtligt tack för svaret, fru Sigurdsen. Vi är ju överens om att det råder brist på personal här i landet. Man får stänga avdelningar och kan i vissa fall t.o.m. inte öppna nybyggda avdelningar. Situationen framöver lär inte bli lättare. Det blir färre ungdomar i årskullarna och därmed en större konkurrens om dem som finns i utbildningsåldrarna. Det finns också tecken som tyder på att den personal med utbildning som vi i dag har i vården håller på att tröttna och söker sig bort. Den tröttnar för att arbetsförhållandena är som de är. Det är svårt att få ut ledig tid, omöjligt att få ut övertid osv. Vi är väl alla överens om att den beskrivningen är korrekt, och då måste vi ju utnyttja alla de resurser som vi får hit. En resurs är t.ex. det 50-60-tal invandrare som har utbildning som sjuksköterska bakom sig. Vill de arbeta i sitt yrke här i Sverige blir de njuggt behandlade. I vissa fall har de känt sig — som en person ringde mig och sade — förnedrade och förödmjukade, eftersom de fått intrycket att den utbildning som givits i deras hemland inte haft något som helst värde för oss i Sverige. De upplever också att man i den byråkratiska processen i Sverige är helt oemottaglig för sakargument. Den här känslan borde vi faktiskt kunna förstå, eftersom det inte var alltför länge sedan som Norge behandlade våra sjuksköterskor på ungefär samma sätt, dvs. man ville inte acceptera och godkänna våra utbildningar. Vad som händer ute i Europa är att EG har arbetat fram rekommendationer om vad en sjuksköterska skall kunna för att få arbeta inom EG:s område. Flera länder i Europa genomför också påbyggnader på sina egna utbildningar för att man skall få den här s.k. EG-kompetensen. Sverige har såvitt jag vet inte på något mer systematiskt sätt jämfört sina utbildningar med EG-normen. Jag vill fråga varför så inte skett. Det går ganska snabbt att på papperet bli legitimerad i Sverige, socialministern, men i praktiken är det helt annorlunda. Den flicka som jag talade med menade att det hade tagit henne nästan tre år. Hon kom från Spanien och hade spansk legitimation eller registrering och dessutom EG-kompetens. De här hindren, framför allt det här krånglet och den långa tid det tar och skillnaden mellan hur det ser ut på papperet och i verkligheten, är framför allt föranledda av att det finns en brist på samordning. Varför tar det då så lång tid? Vad gäller svenska för invandrare är det inte tal om att göra någon skillnad mellan den som är studievan och språkbegåvad och den som inte är det. Det går i sin vanliga lunk. Bland de prov som socialstyrelsen bestämmer över finns för det första svenska för sjukvårdspersonal. Dels så ges den kursen inte kontinuerligt utan det blir till att vänta, dels ges en tentamen som anordnas fyra gånger om året av socialstyrelsen. Därefter är det det medicinska provet, som baseras på en hel massa böcker som skall läsas in och som man får en lista på från socialstyrelsen. Tentamen sker två gånger om året, och detta innebär ytterligare väntetid om man så att säga är ur fas. Sedan kommer en kurs i socialmedicin med svensk lagstiftning, som naturligtvis är mycket nödvändig. Den tar tre veckor. Kursen anordnas två gånger om året, och här blir det alltså ytterligare risk för väntan. Till sist kommer det riktiga nålsögat, vilket alla som är insatta i detta vittnar om. Det är provtjänstgöringen ute i sjukvården, under ledning av en svensk sjuksköterska, och hospitering i primärvården. Detta skall ske under tio veckor. Här är det otroligt svårt att komma in. Det är svårt att få plats — de enskilda landstingen-arbetsgivarna vill inte arbeta för detta. De som skall tjänstgöra har ju ingen legitimation, och legitimation får de inte eftersom de inte har utbildningen godkänd ännu. På detta sätt går det alltså runt. Landstingens inställning är mycket kortsiktig och bör kunna påverkas. När allt detta — inte två prov eller kurser utan tre kurser och prov samt nålsögat, dvs. praktiktjänstgöringen-— är klart, då skall socialstyrelsen till slut trots allt bedöma om alla dessa intyg är tillräckliga. Ibland krävs det mer praktik, som då är lika svår att få, dvs. man måste gå igenom nålsögat ytterligare en gång. Detta menar jag är byråkrati och krångel. Förståeligt nog har Gertrud Sigurdsen inte varit medveten om allt detta praktiska.